Herr talman! Som framgår av vpk-motionen 163, som behandlas i detta betänkande, anser vi kommunister att hittillsvarande låneoch bidragssystem inte bör utökas med ytterligare bidrag till näringslivet för energibesparande åtgärder. De energibesparande åtgärderna inom fastighetsbeståndet som helhet och inom näringslivet och industrin i synnerhet är genomgående lönsamma redan vid dagens energipriser. Den nuvarande bidragsgivningen bör därför ersättas med ett system som helt baseras på statlig kreditgivning. Energikommissionen har f. ö. kommit till ungefär samma slutsatser då man föreslagit att det snarast skall övervägas om inte det nuvarande bidragssystemet bör ersättas med ett lånesystem. Vpk har också i olika sammanhang föreslagit att processindustriernas och större tillverkningsindustriers energianvändning skall prövas enligt en särskild energikoncessionslagstiftning. Företagen bör åläggas att genomföra samhällsekonomiskt lönsamma hushållningsåtgärder. De bör för genomförandet garanteras statliga lån men däremot inga subventioner. Industrin behöver därmed inte använda eget kapital. Eftersom de åtgärder som exempelvis energikommissionen diskuterat genomgående är lönsamma, blir driftkostnaderna snarare lägre än tidigare. Industrins besparingsmöjligheter är stora. Överskottsvärme från industriella anläggningar kan utnyttjas effektivare. Kraftvärme och industriell mottryckskraft kan ge stort tillskott till vår energiförsörjning. Byggandet av kommunala kraftvärmeverk måste påskyndas och stödjas genom både bidrag och lån. En sådan utbyggnad är ekonomiskt försvarbar och statliga satsningar i form av bidrag nödvändiga, för att de hårt belastade kommunerna skall klara den. Vi räknar med att detta behov också kommer att tillgodoses i den till våren 1979 aviserade energipolitiska propositionen, även om utskottets skrivning är något oklar i denna del. Utskottet har refererat en liten del av innehållet i vpk-motionen, i vilken föreslås att regeringsförslaget om att höja bidragen till företagen skall avslås, och har satt ordet miljonvinster inom citationstecken. Om man med detta möjligen menar att det skulle vara en överdrift att påstå att många företag gör stora vinster — ibland miljonvinster — på energibesparande åtgärder, så finns det anledning att i detta sammanhang upprepa att det faktiskt förhåller sig så. Det finns exempel på företag som genom energibesparande åtgärder gjort betydande vinster och fått nedlagda kostnader betalda på mycket kort tid. I ett företag i min hemort — Saab-Scania i Södertälje — säger en av de ansvariga i bolagets energikommitté att man har som tumregel att en energibesparande åtgärd skall betala sig inom tre år. Ett exempel på åtgärder man där vidtagit är värmeväxlare i skorsten i form av avgaspanna, som sparar in närmare 1 miljon liter olja per år. Vidare kan nämnas att man på motorprovningsavdelningen kopplat in en elgenerator vid provkörning av motorer, som levererar över 1 miljon kWh per år till företagets vanliga elnät. Andra exempel gäller återvinning av värme i kylvatten och tillvaratagande av spillvärme. Trots att exempelvis värmeväxlare och tillsatser kan bli rätt dyra investeringar, så har man ansett dessa befogade då de betalar sig på ca tre år. Från företagets sida har nyligen uppgetts att man genom vissa energibesparande åtgärder, som genomfördes under en period 1975-1976, sparade in energi motsvarande energibehovet för Saab-Scanias produktion av 150 stora lastbilar. Då man 1975 byggde ett nytt härderi, beaktades energifrågorna redan på projekteringsstadiet. Man tar nu till vara all spillvärme från ugnarna och med den värmer man upp ventilationsluften utifrån för uppvärmning av 2 500 m? stora lokaler. Spillvärmen räcker för att hålla lokalerna väl uppvärmda även med en yttertemperatur ned till 62. Med detta har jag velat ge exempel på vad vi anför i vår motion och något om motiven till att vi yrkat avslag på propositionen om att höja bidragen till näringslivet för energibefrämjande åtgärder. Jag yrkar bifall till motionen 163.

Herr talman! Först något om bakgrund och syftemål med propositionen. Förutom vissa energibesparande åtgärder inom näringslivet har propositionen också sysselsättningsfrämjande effekter. Stödformer i samma syfte som propositionen har funnits sedan 1974. Den 1 juli 1978 byggdes dessa på med bidrag för åtgärder som syftar till att bygga ut, vidmakthålla eller öka elproduktionen i vattenkraftverk som har en installerad effekt av minst 100 och högst I 500 kW. Avsikten med stödet är att få en bättre hushållning med våra energiresurser och spara på oljeförbrukningen. Under en del av år 1977 gav staten utöver bidraget om högst 35 26 ett särskilt tillägg om 2096 för energibesparande åtgärder för industriella processer. I den nu aktuella propositionen, nr 46, föreslås ett liknande förstärkt stöd till vissa slag av energibesparande åtgärder inom näringslivet. Det särskilda tillägget skall nu motsvara 15 26 av godkända kostnader för den bidragsberättigade åtgärden. De små vattenkraftverken är undantagna. Orsaken till detta är att man behöver få mer erfarenhet på detta område. Det har ju ingått i stödprogrammet endast en kort tid hittills. För att berättiga till tillägg skall en åtgärd medföra en besparing på minst 1 500 ton — i fråga om vissa slag av anläggningar minst 2 000 ton — oljeekvivalenter. Det förstärkta stödet är också tidsbegränsat. De viktigaste delarna av den utrustning det gäller skall beställas före den 1 juli 1979 och levereras före den 1 juli 1980. En del motioner har väckts med anledning av propositionen. I motionen 163 från vpk med Lars Werner som första namn föreslås avslag på propositionen. En representant för vpk har just talat för den motionen. Skälet till avslagsyrkandet är enligt talesmannen att många företag skall ha gjort sig stora vinster på energibesparande åtgärder och att det därför inte finns anledning att höja bidragen ytterligare. Stödet borde inskränkas till kreditgivning, menar motionärerna. Utskottet har emellertid i sin prövning funnit att stödet är väl avvägt. En framtida utvärdering av stödet skall naturligtvis ske. Att stödet inte minst från sysselsättningssynpunkt är motiverat står emellertid helt klart. Utskottet avstyrker därför motionen 163. I motionen 162 från socialdemokraterna efterlyser motionärerna en utvärdering av verkningarna av det nuvarande stödet. Energiministern har lovat att en sådan utvärdering skall komma i den energipolitiska proposition som är utlovad till början av 1979. Motionärernas önskemål blir då uppfyllda. Till utskottsbetänkandet är fogade två reservationer från centerns ledamöter i utskottet. Den första reservationen avser program för kraftvärmeutbyggnad. Reservanterna vill bl.a. att riksdagen hos regeringen skall begära att ett program för kraftvärmeutbyggnad framläggs i samband med den kommande energipolitiska propositionen. Statsrådet Tham, som inom regeringen är föredragande i energifrågor, har den 23 november 1978 i svar på en fråga i riksdagen meddelat att han avser att föreslå regeringen att i den propositionen redovisa en bedömning av elbehovets utveckling under 1980 talet. Denna bedömning bör, har han uttalat, i sin tur ligga till grund för överväganden om en utbyggnad av elproduktionen, bl.a. genom kraftvärmeverk. Utskottet räknar således med att yrkandet i reservationen blir tillgodosett utan att det behövs någon åtgärd av riksdagen. Utskottet vill tillägga att man i sammanhanget bör ägna uppmärksamhet också åt de utredningar som genomförs om utnyttjande av hetvatten från kärnkraftverk. De mer polemiska inslagen i Olof Johanssons anförande beträffande kärnkraften finns det inte skäl för mig att gå in på nu. Jag vill bara kort säga att regeringens strävan är att ta itu med energifrågorna på alla områden och försöka lösa problemen. I den nya regeringen finns ingen låsning vid någon speciell fråga. i Beträffande reservationen 2 vill jag säga följande. Reservationen innehåller yrkanden som går längre än regeringens förslag. Man vill bl.a. att medelsramen skall utvidgas till 150 milj.kr., vilket är 50 milj.kr. mer än regeringen har begärt. Det är klart att man alltid kan motivera en anslagshöjning i sådana här fall. Det särskilda tillägget till bidrag avseende energibesparande åtgärder inom näringslivet m.m. bör enligt reservanterna utgå även till kraftvärmeanläggningar, små vattenkraftverk och projekt som beräknas leda till energibesparingar på ned till 1 000 ton oljeekvivalenter per år. Det skiljer gibesparande åtgärder inom näringslivet alltså litet i storlek här jämfört med regeringens och utskottsmajoritetens förslag. För administration vill reservanterna att tre nya tjänster skall få inrättas inom industriverkets energibyrå. I sin bedömning har utskottet emellertid funnit regeringens avgränsning av de föreslagna kompletterande stödåtgärderna väl motiverad. Frågan om kraftvärmeutbyggnad kommer, som framgår av vad jag har sagt i det föregående, nästa år att aktualiseras i ett större sammanhang. Det synes alltså inte påkallat med extraordinära åtgärder innan dess. Som jag har sagt tidigare finner inte utskottet skäl för att utvidga det nyligen införda stödet till små vattenkraftverk. Vi vill samla mer erfarenheter på det området. De i propositionen angivna minimigränserna för besparingar som skall kvalificera för bidrag förefaller vara lämpligt avvägda. Den föreslagna medelsramen är väl avpassad med hänsyn till de regler som bör gälla, anser utskottets majoritet. Herr talman! Jag föreslår bifall till utskottets hemställan på alla punkter och avslag på motionen 163 och reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Allra först vill jag säga att jag också tycker att det är riktigt — som Tore Claeson tog upp - att vi får en utvärdering av energisparstödet. Men det är inte så att industriverket har slösat med tiden. Jag tycker att man behöver den tid som man har utmätt, och utvärderingen lär komma alldeles i början av nästa år. Därmed finns det en möjlighet att få utvärderingen av energisparstimulanserna och erfarenheterna av dessa inarbetade i den energipolitiska propositionen, vilket har varit tidtabellen — i varje fall tidigare. Sedan är det riktigt att det också finns möjligheter att uppnå betydande effekter genom att förbättra lånemöjligheterna på detta område. Det gäller inte minst kraftvärmen, som jag mest ägnade mig åt i mitt anförande. En del av det här problemet har lösts genom att man har fått förbättrade finansieringsvillkor för fjärrvärmen. Men om man skall vara någorlunda konsekvent måste det följas upp på kraftvärmeområdet, och jag förutsätter att så också kommer att ske. Det som oroar mig i den här situationen är att nästan alla säger, att de är för kraftvärmeutbyggnad men inte är beredda att föreslå några åtgärder för att åstadkomma en islossning på detta område. Vi har alltså tidigare föreslagit två kraftvärmeprojekt, som är under planering eller genomförande, som jag nämnde i mitt anförande. Avsikten var naturligtvis att få i gång ytterligare sådana projekt. Det är en rad olika kommuner — Sundsvall, Eskilstuna, Södertälje, Göteborg, Helsingborg för att nämna några — som är beredda att ganska snart satsa på en utbyggnad av kraftvärmen. Frågan är då om dessa planer skall stoppas därför att man nu plötsligt finner att vi har ett elöverskott i landet. Och alla vet ju vad det beror på — att vi har ett överdimensionerat kärnkraftsprogram. Det är viktigt att kommunerna får reda på vilka riktlinjer de skall följa framöver. Annars avstannar planeringen, och vi står återigen i ett vänteläge och förlorar mängder av sysselsättningstillfällen inom verkstadsindustrin. Det gäller de företag jag nämnde förut — Svenska Metallverken, Götaverken Ångteknik, STAL-LAVAL. Det gäller också andra företag inom den verkstadsindustri som i dag har ett lågt kapacitetsutnyttjande. Detta förslag är dikterat av sysselsättningsskäl, säger man i propositionen, och så var det planerat från början. Frågan är: Varför vill man då inte göra konkreta insatser, t.ex. i Göteborg, för att få i gång verksamheten? Jag har ännu inte fått svar på den frågan, och jag tycker att det är något besynnerligt, särskilt som man i andra sammanhang så klart har uttalat sig för just en stimulans av utbyggnaden av mottrycksanläggningar. Därvidlag utgör inte det största partiet i den här riksdagen något undantag; man säger i sitt senaste energipolitiska program, Energipolitik för framtiden: ”Däremot bör möjligheter till ytterligare utbyggnad av mottrycksanläggningar inom industrin och tätbebyggda samhällen tas till vara. Möjligheten att utnyttja även andra bränslen i nu oljebaserade kraftanläggningar bör beaktas. Kommunernas möjligheter att finansiera utbyggnad av kraftvärmeanläggningar bör förbättras.” Ja, vi får väl se hur det går i voteringen här framöver. Jag hoppas alltså att det inte bara är ord när man talar om att man vill främja sysselsättningen och dessutom främja kraftvärmeutbyggnaden och ge kommunerna en ordentlig möjlighet till planering på det här området.
Herr talman! Vi har från vänsterpartiet kommunisterna, som jag förut också nämnde, i olika sammanhang framhållit betydelsen och nödvändigheten av statlig och kommunal planering och att lagstiftning och bestämda direktiv till fastighetsägare och företag är nödvändiga åtgärder för en konsekvent hushållning med energin. Vi har också framhållit att en finansiering genom statlig långivning på rimliga villkor är nödvändig för att man snabbt skall kunna nå resultat. Vad vi nu vänder oss emot är alltså att man skall öka bidragen till näringslivet. Rune Ångström säger att man inom utskottet funnit att den 15 procentiga ökningen av stödet till näringslivet är väl avvägt. Utskottet avstyrkte därför vårt yrkande. Jag tycker inte att stödet är väl avvägt, allra minst mot bakgrund av de dåliga möjligheter som f. n. ges kommunerna bl.a. när det gäller att bygga ut kraftvärmen. Däremot är det väl avvägt beträffande vad som är så utmärkande för de borgerliga regeringarna och deras förslag och åtgärder när det gäller stöd till företagen — på så sätt är det helt konsekvent och följdriktigt. Vad som behövs är inte ytterligare bidrag till näringslivet för att klara den här frågan. Det är redan nu tillräckligt lönsamt för företagen att vidta energibesparande åtgärder utan nya bidrag. Däremot behövs det bättre lånemöjligheter och bidrag till kommunerna för deras arbete att bidra till en bättre energiförsörjning.

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten så mycket, utan jag skall bara kort bemöta ett par frågeställningar. Jag sade i mitt anförande att det då det gäller kraftvärmeutbyggnaden — det var ju en tyngdpunkt i Olof Johanssons anförande — skulle komma en utvärdering och en redovisning av elbehovets utveckling under 1980-talet. Det är självklart att man inte betraktar en fråga av detta slag i så kort perspektiv som situationen sådan den är i dag. Orsaken till att vi har ett elöverskott är inte, som Olof Johansson sade, att vi har haft en ohämmad kärnkraftsutbyggnad i Sverige. Nivån på den är f. n. relativt blygsam. Den främsta orsaken är naturligtvis att vår industri har gått på lågvarv och inte haft det energibehov som den har vid fullt kapacitetsutnyttjande. I bedömningen inför framtiden ligger naturligtvis också att man bör försöka komma bort ifrån det alltför ensidiga oljeberoende som vi har i Sverige. Jag tror alltså att Olof Johansson kan vara lugn för att riksdagen och regeringen kommer att behandla dessa frågor på ett positivt sätt och att det som från centerns sida yrkas i reservationen kommer att bli tillgodosett. Beträffande Tore Claesons fråga till mig om jag bestrider att företag har gjort stora vinster i samband med de energibesparande åtgärderna vill jag säga att åtgärderna givetvis har medfört vinster för företagen. Men ett av syftemålen har just varit att stimulera företagen till att vidta dessa åtgärder för att få den spareffekt och sysselsättningseffekt som man vill uppnå. Om det därigenom har uppstått vinster på det här området är det enligt min mening inget fel i det. Kan man förena en samhällsnytta med att få företagen mera stabila, så har man uppnått ett dubbelt syfte.
Herr talman! Från socialdemokratiskt håll hade vi inte tänkt delta i den här debatten mellan folkpartiets och centerpartiets företrädare — var vi står i denna fråga är klart markerat i näringsutskottets betänkande — men när Olof Johansson i sitt andra inlägg anklagade socialdemokratin för att vara medansvarig för de förseningar som har drabbat energipolitiken i det här landet, då måste vi protestera. Vi är fullt beredda att ta ställning till en energipolitisk proposition. Den borgerliga regeringen hade ju utlovat en sådan till hösten 1978, och inte minst Olof Johansson stod som garant för att den skulle läggas fram då. Vårt energipolitiska program pekar också på det förhållandet att vi när som helst är beredda att ta ställning till en energipolitisk proposition. Men det går inte, Olof Johansson, att bryta ut endast en liten bit, nämligen kärnvärmeproduktionen, ur det energipolitiska programmet, även om den är viktig i sig själv. Den måste bedömas mot hela den energipolitiska behovsbakgrunden. Därför vägrar vi att ställa upp på den typ av skenlösning som centern för fram i sin reservation. Vi får inrikta oss på att diskutera detta i sak när energipropositionen läggs fram i mars 1979. Då kommer vi att redovisa vårt ställningstagande. Vi har f.ö. redan markerat vårt principiella ställningstagande, nämligen att vi är positivt inställda till att så mycket som möjligt utnyttja kraftvärmeverken, men det måste göras mot en energipolitisk helhetsbakgrund. Sedan vill jag beröra ett förhållande som jag tycker är litet konstigt. Om man från centerns sida är intresserad av ett energisparande och av att utnyttja energin så effektivt som möjligt, varför vill man då inte utnyttja hetvattnet från de existerande kärnkraftverken? Ni har ju sagt att ni är beredda att acceptera tio kärnkraftverk, om villkorslagen uppfylls och man i övrigt kan klara avfallshanteringen. Men låt oss då utnyttja de här kärnkraftverkens värmekapacitet fullt ut! Varför säga nej till ett utnyttjande av hetvattnet i Barsebäck? Det skulle på intet sätt innebära att vi minskade vår handlingsfrihet när det gäller kärnkraften, utan det skulle bara innebära att vi utnyttjade gjorda investeringar på ett effektivt sätt. Dessa investeringar kommer att vara avskrivna när kraftverket i Barsebäck är avskrivet. Det skulle alltså inte innebära några extra låsningar i det fallet, herr Johansson.
Herr talman! Med anledning av Lennart Petterssons inlägg skall jag avgränsa den här debatten, annars lär den ta lång tid. Vi diskuterar alltså energibesparande åtgärder i näringslivet. En del av det som inryms i detta är mottrycksproducerad el. Till det området hör kraftvärmen och därmed också elbalansen. På så sätt kommer kärnkraften indirekt in i bilden. Jag står naturligtvis kvar vid min uppfattning att den överkapacitet som vi har i det svenska elproduktionssystemet har sin grund där. Det är en överkapacitet i dag på ca 18 TWh, dvs. 18 miljarder KWh, med gängse leveranssäkerhetskriterier. Det innebär att vi skulle få mångdubbla ökningen av elanvändningen inom industrin, Rune Ångström, om vi skulle sätta fart på den kapaciteten. Mot dagens ca 40 TWh skulle vi använda 58 TWh. Det är litet för stora siffror för att göra detta till en fråga om konjunkturväxlingar. Men låt oss då avgränsa debatten i övrigt. Jag konstaterade bara att socialdemokratin har ett positivt synsätt i sitt energipolitiska program, och därför tycker jag det är rimligt att man baserar sitt ställningstagande här i kammaren i dag på detta positiva synsätt i det egna energipolitiska programmet. Det är det enda jag har sagt. Och det hoppades jag att Lennart Pettersson tyckte också. Om man då har så klara uttalanden som jag relaterade här från 1975 års energipolitiska beslut, som man har hänvisat till i alla andra sammanhang, förstår jag inte logiken i att göra ett avsteg just på den här punkten när det gäller kraftvärmen. Det var bara detta det gällde. När det sedan gäller tidtabellen för den energipolitiska propositionen, så känner Lennart Pettersson naturligtvis till att energikommissionen behövde rimlig tid på sig för att utarbeta det här förslaget. Man kunde inte bli klar förrän vid halvårsskiftet 1978. Remissinstanserna har rätt att för de här tjocka volymerna få en viss remisstid. Det har de fått.
Herr talman! Jag noterar att Rune Ångström medger att det är riktigt när jag säger att många företag gör stora vinster på energibesparande åtgärder redan med nuvarande bidrag. Därmed har Rune Ångström också indirekt erkänt att man på det här viset medvetet ger företagen bidrag som innebär ytterligare vinster för företagens del. Det har styrkt mig i min uppfattning att vi har rätt när vi anser att riksdagen skall avslå yrkandet om dessa bidragshöjningar.

Det skulle vara frestande att utvidga resonemanget och diskussionen på denna punkt, men jag skall avstå från det nu.

Vi kanalltså inte rycka ut det här, utan det måste tas i ett samlat grepp. Varför det är så har just Olof Johansson motiverat i sitt senaste inlägg.
Herr talman! Jag skall inte fortsätta att gräla med Lennart Pettersson om detta — men den förklaring jag gav gällde just att den utredning som arbetat skulle få ordentlig tid på sig att göra det jobb som inte var påbörjat hösten 1976. Alla partier har tidigare varit överens om att kraftvärmen skall främjas. Så bestämde vi i 1975 års energipolitiska beslut. Då borde vi kunna vara överens om det även tre år senare och inte behöva göra halvhalt på just det här området och därmed skapa oklarhet hos kommunerna, som hela tiden har räknat med att utvecklingen av kraftvärmen skall få fortsätta. Inom industridepartementet gjordes f. n. en utvärdering av Norrlandsfondens verksamhet. I avvaktan på resultatet av denna utvärdering borde, anfördes det i propositionen, fonden få fortsätta sin verksamhet t. v. under år 1979 enligt nuvarande riktlinjer.

Herr talman! Norrlandsfonden har haft och har utomordentligt stor betydelse för uppbyggnaden av näringslivet i de fyra norra länen. Fonden har stor betydelse såväl för produktutveckling och kapitalförsörjning som för regionalpolitiken i stort. Det geografiska område som fonden verkar inom har 20-25 96 lägre sysselsättningsgrad än de bästa områdena i vårt land. Det är därför utomordentligt trist att propositionen om Norrlandsfondens fortsatta verksamhet inte har förelagts riksdagen. Enligt proposition nr 100 i fjol skulle så ha skett, och detta skulle också ha blivit fallet, om vi inte hade fått det senaste regeringsskiftet. I propositionen 100 står också — i motsats till vad utskottsmajoriteten påstår — att beviljade medel, 10 milj.kr., är avsedda för fondens finansiering under verksamhetsåret 1978. Tidigare har som bekant delar av fondens kapitaltillskott också kommit från Statsföretag. Så var fallet så sent som på våren 1978, men så sker som bekant inte framgent, eftersom staten numera skall vara ensam finansiär av verksamheten. Utskottsmajoriteten har också fel, när den påstår att fonden har ungefär samma ekonomiska resurser till sitt förfogande under första halvåret 1979 som för ett år sedan. Jag har genom personlig kontakt med ansvarig tjänsteman vid fonden underrättats om att man vid nyåret 1978 visste att fonden för kommande verksamhetsår disponerade 60 milj.kr. Nu är emellertid situationen den att motsvarande summa för första halvåret 1979 är 19 milj.kr. Dessutom är läget sådant att kapitalbehovet är stort såväl för befintliga åtaganden som för nya projekt som man vill utveckla och lokalisera till området. Projekt på ca 50 milj.kr. finns redan i dag aktualiserade i Norrlandsfonden. Fonden var nu också beredd att mera aktivt gå in för att utveckla och hjälpa fram ny och utökad verksamhet. Från denna synpunkt sett är det utomordentligt förvånande att regeringen och utskottsmajoriteten inte är beredda att direkt fylla på erforderliga medel, pengar som direkt skulle ha en positiv regionalpolitisk betydelse. Är det månne så, att utskottets herrar talesmän har sällat sig till den skara som vill ha bort Norrlandsfonden? Det skulle vara skönt att i kommande anföranden få höra ett klart nej på den frågan. Denna snålhet med medel till fonden är för min del ännu obegripligare med tanke på den enorma generositet som samma utskott har visat i t.ex. varvsfrågan. Där är som bekant sysselsättningen långt, långt bättre än i de områden som det här rör sig om. Det behövs alltså ett tillskott till Norriandsfonden på 20 milj.kr. för att hålla dagens verksamhetsnivå uppe. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationen av Fritz Börjesson m.fl.

Herr talman! Jag vill först instämma i Börje Hörnlunds anförande till den delen att jag anser att Norrlandsfonden har haft och har stor betydelse för näringslivets sysselsättning i Norrland. Nu är det dock så att det f. n. pågår en utvärdering av fondens verksamhet i industridepartementet, och det skall komma en proposition i ärendet till våren 1979. Vi har i utskottet fått den upplysningen att Norrlandsfonden under våren 1979 disponerar ungefär samma ekonomiska resurser som under första delen av förra budgetåret. Om Börje Hörnlund har fått motstridande uppgifter, kan i varje fall inte jag slita tvisten och säga vad som är rätt och vad som är fel i sammanhanget. Men jag tycker ändå att Börje Hörnlund skulle kunna känna sig trygg, när utskottet skriver, att om det skulle uppstå brister i kapitalförsörjningen för fondens verksamhet under våren 1979, förutsätter utskottet att regeringen skall tillskjuta de medel som behövs. Det är en garanti för att utskottets majoritet, och jag förmodar även riksdagens majoritet, ställer sig bakom det förslaget. Det börjar bli litet tjatigt när man i stort sett i varje debatt drar upp varvsfrågan och gör jämförelser då det gäller olika åtgärder på näringslivets område. Det sättet att föra debatt är inte särskilt konstruktivt. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservationen på den här punkten och bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag skall i stort ansluta mig till vad Börje Hörnlund har sagt beträffande fondens betydelse för Norrland i stort. Jag vill bara understryka att fonden framför allt för Norrbotten haft en utomordentligt stor betydelse. Självfallet har den i nuvarande arbetsmarknadssituation i övre Norrland än större betydelse för möjligheterna att få företag etablerade där. Mot den bakgrunden är det beklagligt att vi just nu skulle hamna i en situation där fondens resurser är mindre än de någon gång tidigare har varit. Framför allt är möjligheterna till en långsiktig planering utomordentligt dåliga för fonden i dag alldenstund man inte vet vad den kommande propositionen kan tänkas innehålla angående fondens möjlighet att verka och utvecklas. Meningen var att riksdagen skulle få en proposition under hösten i år som skulle klargöra den frågan och ge fonden och dess personal vetskap om vad man har att verka med i framtiden. Tidigare var direktiven för fonden femåriga men under senare år har de varit treåriga. Under dessa perioder har man inom fonden vetat vad man haft att röra sig med och vilka direktiv man skulle rätta sig efter. Nu finns över huvud taget inga sådana. Det var mot den bakgrunden mycket angeläget att vi fick ett klart besked angående fondens möjligheter. Den situation vi haft på arbetsmarknaden under senare år har gjort att fonden tappats på utomordentligt stora belopp. Under 1977 förlorade man nästan 17 milj.kr., 16,8 milj.kr. för att vara exakt. När detta verksamhetsår är slut beräknar man att fonden har förlorat ca 10 milj.kr. Det bidrar ju i hög grad till det här svåra läget. Rune Ångström är irriterad över att man hänvisar till gårdagens långa debatt i varvsfrågan. Han får troligen anledning att vara irriterad någon gång då och då när vi påpekar den utomordentliga generositet som visades vid gårdagens överläggningar. Det har aldrig under tidernas lopp visats en sådan generositet mot arbetsmarknadens folk i de bygder vi kommer från. Så herr Ångström får nog räkna med att vi kommer att påpeka detta faktum någon gång då och då.

Resonemanget ”om fonden skulle komma i besvärligheter under våren så skall regeringen tillskjuta medel” är litet egendomligt. Enligt de uppgifter jag har fått har regeringen inga som helst möjligheter att tillskjuta medel förrän ett beslut ånyo fattas i riksdagen i den här frågan. Det kommer att dröja åtskilliga månader till dess. Under den tiden har fonden inga möjligheter att verka på det sätt som det vore angeläget att den kunde göra i den nu rådande situationen. Jag är, som sagt, utomordentligt intresserad av att få höra Ingvar Svanbergs argument och bevekelsegrunder för att han ställer upp bakom ett avslagsyrkande på kravet på ett tillskott av medel till Norrlandsfonden, och jag hoppas att jag också får det.

Herr talman! Beträffande varven vill jag fråga Filip Johansson om han inte stod bakom det förslag som hans parti hade i varvsfrågan. Om han gjorde det tycker jag inte att han behöver markera något motsatsförhållande mellan det stöd som där föreslogs och den debatt som vi i dag för om Norrlandsfonden. Filip Johansson kanske vet mer än vad jag vet om skälen till att propositionen inte har blivit klar att läggas fram under höstriksdagen. Den väntas emellertid komma under våren, och i avvaktan på det säger utskottet att det enligt de upplysningar som vi har fått finns tillgängliga medel i samma utsträckning som tidigare. Vidare säger utskottet att om medel skulle saknas för de aktuella projekt som finns i Norrbotten och de övriga delar av Norrland som Norrlandsfonden omfattar förutsätter utskottet att regering och riksdag skall anslå dessa medel. Jag tycker att detta är helt betryggande. Det är litet märkligt att man så att säga blåser upp denna fråga till någon form av motsättning. Vi är lika positiva till Norrlandsfonden som vad Filip Johansson och Börje Hörnlund är. Jag har själv suttit med som styrelseledamot i Norrlandsfonden och vet vad Norrlandsfonden uträttar. Jag är personligen angelägen om att den verksamheten skall kunna fortsätta — i nuvarande former eller i förändrade former, det får utvärderingen visa.
Herr talman! Jag hoppas verkligen att jag inte behöver upprepa den debatt i varvsfrågan som förekom i går mellan vårt partis representanter och regeringspartirepresentanterna. Om inte Rune Ångström uppfattade de skilda meningar som fanns mellan regeringspartiet och centerpartiet i går torde knappast jag på den korta tid som står till förfogande kunna få honom att förstå skillnaderna. Men alla andra kunde säkert förstå på vilka punkter delade meningar förelåg. Låt mig sedan säga att om Rune Ångström är så utomordentligt angelägen om Norrlandsfondens verksamhet som han vill göra gällande — och det hoppas jag att han är — hade han ju kunnat biträda det förslag som vi har framfört om ett medelstillskott. Situationen är ju den — det går inte att förneka — att fondens resurser i dag är sämre än vad de någon gång tidigare har varit, medan behoven däremot är större än vad de någon gång tidigare har varit.

Herr talman! Vad jag upplever i den här frågan är ett partis försök att slå knut på sig självt. Jag kan inte låta bli att reagera mot det sätt som centern uppträtt på under de senaste veckorna när det gäller regionalpolitiken. Jag råkade vara här i kammaren och höra en diskussion om regionalpolitiken, där Börje Hörnlund agerade på ett sätt som jag tycker att han borde hålla sig för god för. Man har tydligen glömt precis allt det man inte gjort under två år. Nu är man tillbaka i valrörelsen 1976 och lovar guld och gröna skogar och talar om det man vill göra. Varför man inte gjort detta när man hade regeringsmakten — det talade han inte om. I går i varvsdebatten försökte man göra gällande att centern försöker genomföra trygghet för varvsarbetarna - samma trygghet som vårt parti försökte genomföra för gruvarbetarna i Malmfälten men som de borgerliga avstyrde. Men nu är det här plötsligt något alldeles nytt — en förmån för en viss arbetargrupp är till skada för en annan. Norrlandsfonden tillkom efter en socialdemokratisk motion. Vi har slagit vakt om fonden under alla de här åren. Det är glädjande att se att centern nu plötsligt hyser ett sådant glödande intresse för den. Fonden är betydelsefull, och jag är den förste att slå vakt om den. Filip Johansson kan vara helt övertygad om att när vi slutligen skall avgöra frågan om Norrlandsfonden, då är jag positiv. Men vad det nu gäller är att man kommer med en motion och säger: Den här Norrlandsfonden håller på att utredas, det skall komma en proposition under våren, men nu skall vi passa på att ge 20 miljoner extra för den tid som är kvar — det måste fonden ha. Man tar inte ställning till framtiden. Och jag kan misstänka att centern vill ge dessa 20 miljoner en gång för alla och sedan inte är så noga med hur det blir med fondens framtid. Jag tycker det är ett erbarmligt skådespel. Vi har från utskottets sida sagt: Om det dyker upp några mycket stora utgifter för fonden under de sex månader det rör sig om, då får regeringen återkomma till riksdagen. Det är gängse kutym eftersom frågan är under behandling. Men man försöker här liksom göra gällande att man är särskilt intresserad av fonden. Sådana taskspelarkonster tycker jag är erbarmliga att se. Hela historien hänger på att man bör handla hederligt i den här frågan. Ställ upp när det gäller att bevara fonden och ge fonden resurser framöver som ökar! Det började med 15 miljoner och har blivit 20 och sedan 30 miljoner. Var gärna med om detta när det är allvar! Men nu gäller det sex månader — det är någonting tillfälligt. Och låt bli att försöka blåsa upp frågan och föreställa er att ni är så märkvärdiga! Ni är bara ynkliga i den här rollen. Försök att ta litet karlatag och stå för den politik ni fört tidigare och den ni kommer att föra! Och försök inte att göra något ynkligt uppvisningsnummer av att ni skulle vara liksom litet bättre än de andra! Det är bara ynkligt.

Herr talman! Jag skall för min del inte betygsätta Ingvar Svanbergs seriösa anförande — det talade för sig självt. Jag vill bara konstatera att i sakfrågan vill tydligtvis utskottsmajoriteten säga till Norrlandsfonden: Var så god och kör, och behöver ni 30, 40 eller 50 miljoner är det bara för styrelsen att arbeta vidare, och sedan skall regeringen genom en tilläggsproposition lösa in det hela. Vi kommer i ett allt mer intressant läge. Tydligtvis skall det mesta här i landet börja gå på förskott utan att det finns några ekonomiska ramar. När det gäller regionalpolitiken vill jag säga att den är utomordentligt svår att bedriva i ett krisläge — det är också Ingvar Svanberg medveten om. Men det parti som talat för storstadskoncentration och koncentration till primära centra skall akta sig för att ta för stora ord i sin mun i ett sådant här läge.

Herr talman! Att det skulle vara fråga om en erbarmlig och ynklig politik m.m. när Ingvar Svanberg går upp och bedömer andras sätt att se på frågorna var inte alls förvånansvärt. Det är helt i linje med det sätt att föra resonemanget som han brukar använda sig av när han blir trampad på tårna. Och av allt att döma har han blivit trampad alldeles utomordentligt hårt den här gången. Han inleder med att säga att centern plötsligt blivit intresserad av Norrlandsfonden. Det är precis på det sättet som han alltid fört debatten. Sådana saker som fonden menar Ingvar Svanberg att han och hans parti har ensamrätt på: det finns ingen annan som har lagt ner arbete eller har försökt göra någonting i dessa frågor — det är bara Ingvar Svanberg som har gjort det. Jag har bara velat notera detta. Det skulle vara intressant om han reellt kunde redovisa något enda tillfälle när vi inte har slutit upp bakom framställningar som Norrlandsfonden har gjort och krav som den har ställt, när vi inte har velat vara med om att ge fonden de resurser vilka begärts. Ingvar Svanberg säger att fondens vara nu är under utredning och att vi under den tiden skall vänta med beslut. För oss är det självklart att fonden skall fortsätta sin verksamhet, efter ungefär samma normer som den har f. n., och att dess möjligheter att tillgodose de företag som den hjälper definitivt inte skall beskäras. Mot den bakgrunden finner jag att det hade varit rimligt om man i denna tilläggsbudget hade givit fonden de resurser som den absolut behöver, eftersom den i den dagsaktuella situationen är praktiskt taget uttömd och inte har några resurser för annat än en mycket kortvarig planering. Det är det enkla kravet som vi har ställt, och det kallar Ingvar Svanberg för en ynklig politik.

Herr talman! Jag vet sedan tidigare att det är ganska meningslöst att diskutera med Filip Johansson, och jag skall inte försöka att göra det. Jag skall bara rätta honom på en punkt, och det är när han säger att jag har tagit på entreprenad allting som är bra. Det var Filip Johansson som satte i fråga om detta var ett försök att ta död på Norrlandsfonden. Jag har inte anklagat centern för att vilja ta död på den, men jag har sagt att dess agerande i det här fallet är ynkligt. Sedan kommer Filip Johansson och säger att jag har anklagat honom för att inte vilja göra någonting. Fonden tillkom på socialdemokratiskt initiativ och den behövs. Den som startade en utvärdering av fonden, Filip Johansson, var den förre industriministern. Vad utvärderingen skall leda till vet inte riksdagen, det får vi se när vi får ta del av utvärderingen någon gång i vår. Vad vi har sagt är kort och gott detta: Vi vill inte nu provisoriskt gå in med 20 miljoner och säga: Varsågod, detta får ni för ett halvår. Om ni skall få några pengar alls i fortsättningen är ovisst. Vi har menat, att om det uppstår ett stort behov under detta halvår, skall vi vara beredda att ge pengarna då. Låt oss i jösse namn komma överens om att vad det gäller är att lösa problemet på lång sikt, få någonting som gäller framöver. Det är på det sättet som vi skall föra denna fråga. Jag skall inte så mycket längre uppehålla mig vid centerns politik. Det finns så mycket att säga om hur centern i regeringsställning — inte Norrbottenrepresentanterna — har igångsatt en utvärdering av fonden och vad de har velat göra. Man kan också diskutera centerns politik i hela frågan om varven och sysselsättningsgarantin. Men jag skall inte föra den debatten vidare, det skulle inte bli behagligt för Filip Johansson. Det är inte heller detta saken gäller nu. Vad centern nu är ute efter är att i ord försöka bevisa att man har gjort någonting. Men man vill inte vidta några åtgärder, utan vill bara kunna säga: Se så duktiga vi är! De andra vill inte ge Norrlandsfonden pengar. Detta är fel, eftersom vi kort och gott säger att pengarna får komma den normala vägen enligt riksdagens sätt att besluta. Det hela är bara ett ynkligt försök att med ord bättra på det som man i gärning har misslyckats med. 2. som sin mening ge regeringen till känna vad reservanterna anfört rörande ytterligare åtgärder för att underlätta skogsindustrins upplåning.

Herr talman! När frågan om lånegarantier till skogsindustrin behandlades vid vårens riksdagssession, tillstyrkte vi detta från socialdemokratiskt håll. Men vi begärde vissa kompletteringar. Eftersom företagen skulle söka tillföra verksamheterna externt riskvilligt kapital, borde samhället vidta aktiva åtgärder för att förstärka företagens eget kapital. Vi pekade på en nyemission eller konvertibla skuldebrev, finansierade av Investeringsbanken eller av fjärde AP-fonden. Vi ställde dessutom som allmänt villkor för garantin att företagen åtog sig att inte lägga ned några fabriksenheter under de två första åren, såvida inte alternativ ny sysselsättning hade tillskapats dessförinnan. För att klara det föreslog vi att det s.k. 75-procentsbidraget borde kunna komma till användning för skogsindustrin de närmaste två åren. Jag vill erinra om näringsutskottets konstaterande att det inte finns några hinder för att det tillfälliga sysselsättningsbidraget kan utgå också till företag inom skogsindustrin. Det kan vara skäl att påminna om det med anledning av gårdagens debatt, och detta beslut i näringsutskottet var praktiskt taget enhälligt. Våra farhågor beträffande svårigheterna inom skogsindustrin har tyvärr inte visat sig överdrivna — tvärtom. Det torde vara uteslutet att skogsindustrins egna tillgångar skulle räcka för de nödvändiga investeringarna och anpassningsåtgärderna under den närmaste framtiden. Det här problemet blir så mycket mera allvarligt som företagen dels utmattats i lågkonjunkturen, dels inte har kunnat genomföra några investeringar av väsentlig betydelse de senaste åren, och detta i ett läge där de svåraste konkurrenterna, USA och Canada, nu har ett kapacitetsutnyttjande som ligger kring 90-95 96 och dessutom har en omfattande investeringsaktivitet. Vi riskerar därmed, herr talman, att ”förlora framtiden”, dvs. de möjligheter till en marknadsföring på en växande marknad — där konkurrenterna kommer att ligga väl framme — grundad på en effektiv industri förutom framför allt lägre råvarukostnader. För regeringen måste det nu vara en av de mest angelägna uppgifterna att låta utarbeta och presentera en långsiktig strukturplan i nära kontakt med företag av skilda ägarkategorier, de anställda och regionala företrädare. Det är bråttom och det kommer att kosta. Men det är nödvändigt om vi inte också på detta område skall få finna oss i att bli akterseglade. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som vi har fogat till betänkandet. Givetvis gäller, om reservationen vinner, de villkor som vi fogade till vårt förslag under vårriksdagen och som jag helt kort redovisade i början av mitt anförande.

Herr talman! Våren 1978 beslöt riksdagen bemyndiga regeringen att under 1978 ikläda staten garantier för lån till skogsindustrin med sammanlagt högst 900 milj.kr. Det nu aktuella förslaget innebär att statliga garantier skall kunna beviljas även under år 1979 på samma villkor som f.n. Den totala garantiramen beräknas till oförändrat 900 milj.kr. inkl. redan beviljade garantier. Utskottet har tillstyrkt förslaget och föreslår att det våren 1978 beslutade systemet med dessa statliga garantier för lån till skogsindustrin också skall gälla under det kommande året. I sin reservation på den här punkten föreslår socialdemokraterna i utskottet att ytterligare åtgärder skall vidtas för att underlätta skogsindustrins upplåning. Man återfaller till de ståndpunkter man framförde i debatten i våras om skogsindustrins problem. Bl. a. anser man att möjligheterna att göra kapitalanskaffningen mot konvertibla skuldebrev bör prövas. Vi förde en lång debatt i våras om metoden med konvertibla skuldebrev, men riksdagens hållning till förslaget var avvisande. Utskottsmajoriteten är fortfarande av samma mening och anser att de konvertibla skuldebreven bl.a. öppnar en möjlighet till förstatligande av den svenska skogsindustrin. Vi tycker inte att man på det sättet löser några problem. Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten utan hänvisar till den debatt som vi förde i våras på den här punkten. Den debatten täckte problemställningarna på alla punkter.

Herr talman! För att visa mig en smula samarbetsvillig skall jag utelämna en del av min argumentation i det här sammanhanget. Tyngden av den argumentation som är kvar är ändå så stor att den knappast kan undgå att göra intryck på riksdagen, förhoppningsvis. Betänkandet innehåller en rad sysselsättningspolitiskt viktiga frågor. Vi har i våra motioner knutit an till en del av dessa. Jag vill något stanna upp inför vårt krav på en utvidgning av ASSI:s investeringsprogram för anläggningarna i Karlsborg. Vi föreslår konkret att investeringsprogrammet skall innefatta även uppförande av en tidigare planerad kartongfabrik. Vi begär en höjning av anslaget med ytterligare 100 milj.kr., så att man snabbt kan påbörja förberedelserna. I övrigt biträder jag självfallet de förslag till åtgärder som har presenterats. Det är helt klart att anläggningarna i Karlsborg måste rustas upp om industrin över huvud taget skall kunna överleva. Att hindra en hotande nedläggning är en sak. Men vi anser att man måste satsa på en djärv utbyggnad, på att gå vidare när det gäller förädlingen. Det som nu föreslås är insatser för att industrin skall kunna hålla näsan över vattenytan, men inte mer. Vi föreslår en utvidgning av investeringsprogrammet av två skäl. Dels skapar det mera sysselsättning under byggnadstiden — och det är inte oviktigt — dels ser vi uppförandet av en kartongfabrik som en offensiv åtgärd för att utveckla industrin och trygga dess framtid. Fler och fler är ju överens med oss när vi talar om Norrlandsfrågorna: Den industriella utvecklingen måste bygga på förädling av den råvara som finns där uppe. Man måste komma ifrån exporten av exempelvis massa, plank och bräder medan den mera utvecklade produktionen överlåts åt industrier på annat håll. Utskottet har avfärdat vår motion på en rad. Man säger att det f. n. inte finns marknadsförutsättningar för kartongtillverkning. Man redovisar inga analyser, ingen vidare argumentation om hur situationen kan se ut efter detta ”f. n.”. Jag är föga övertygad, och i varje fall kan man inte planera den industriella utvecklingen på basis av konjunktursvängningar, för det är uppenbarligen det som man har gjort. Det är svårt att tro att det behov som man uppgav skulle finnas på världsmarknaden, när den här anläggningen planerades för några år sedan, helt och hållet skulle ha försvunnit. I den ekonomiska debatten för någon dag sedan talade man f. ö. om att man nu väntade på en konjunkturuppgång; det sade man både på socialdemokratisk och på borgerlig sida. Tror man på en sådan, skall man rimligtvis planera för att möta den. Vi menar alltså att det behövs insatser av rejält format och att kortsiktiga bedömningar inte kan få styra näringslivets utveckling. Ett annat argument är att vi nu i Norrbotten har massor av byggnadsarbetare som går utan jobb. Ett utvidgat projekt kan ge anläggarkåren många nya och efterlängtade jobb. Detta är alltså bakgrunden till vår motion 1978/79:41. Jag skall i det här sammanhanget inte yrka bifall till denna motion, utan jag avser att så småningom komma tillbaka. Därmed spar vi nu kanske några minuter. I stället skall jag ta mig friheten att ägna mig en smula åt en annan sak i det här betänkandet. Det gäller boardfabriken i Piteå. Utskottet säger nu ifrån att någon nedläggning inte skall komma i fråga. Det ser jag som en seger för opinionen, men frågan om boardfabriken får mig att betvivla det goda omdömet och samhällsansvaret hos ASSI:s högsta ledning. Fabriken var välskött, och den har gett vinst i många år. Men likafullt vill ASSI lägga ned den och koncentrera produktionen till anläggningen i Skinnskatteberg. Utan att blinka är ASSI:s ledning beredd att sparka 200 arbetare och tjänstemän. Utan hämningar vill man alltså lägga ned en fabrik som betyder så mycket för Piteåbygden. Jag vill avslutningsvis bara säga att jag tycker att det vittnar om en hänsynslöshet som nästan närmar sig det brottsliga.

Herr talman! I betänkandet föreslår näringsutskottet, att riksdagen skall göra ett uttalande som innebär att riksdagen skall understryka betydelsen av att en ”plan för skogsnäringen” snarast utarbetas. Innebörden av ett sådant allmänt hållet uttalande kan emellertid leda till olika tolkningar — självfallet beroende på vilka värderingar man kan ha för ett dylikt krav på en ”plan för skogsnäringen”. Från moderata utgångspunkter vill vi se uttalandet som ett krav på en samlad redovisning av angelägna åtgärder på det skogsoch skogsindustripolitiska området. De moderata representanterna i näringsutskottet har därför fogat ett särskilt yttrande till betänkandet, där vi närmare utvecklar våra principiella synpunkter i frågan. De överhängande svårigheterna för skogsindustrin kan leda till att privata och föreningsägda industrier snabbt råkar in i en akut likviditetskris, som kan hota vissa betydelsefulla företags fortbestånd. Enligt vår mening kan politiska ställningstaganden inte uteslutas under den närmaste tiden. Skogsindustrin har så central betydelse för vårt land, att statsmakterna måste vara beredda att snabbt vidta erforderliga åtgärder. I yttrandet erinrar vi därför om den skrivelse som moderata samlingspartiets partiledning har avsänt till regeringen den 24 november i år. I skrivelsen hemställer partiledningen att regeringen utan dröjsmål låter tillsätta en parlamentariskt sammansatt delegation med uppgift att värdera de tekniskekonomiska analyser som bl.a. den s.k. Lemnekommittén har gjort. Delegationen bör, framhålls det i skrivelsen, vara beredd att snabbt lämna erforderligt underlag för sådana regeringsinitiativ som kan erfordras för att begränsa krisens skadliga följder för vårt näringsliv och vår samhällsekonomi. I det särskilda yttrandet ansluter vi oss till de synpunkter rörande skogsnäringens struktur som anförs i denna skrivelse. Sålunda avvisar vi bestämt sådana strukturförändringar inom skogsnäringen som ändrar ägandestrukturen på något avgörande sätt. Det är viktigt att bevara det förtroendekapital som samverkande skogsägare har manifesterat genom skogsägarrörelsen. Överlevnadsmöjligheter måste skapas för nuvarande skogsindustriföretag med i största möjliga utsträckning bibehållen ägarstruktur. Ökat statligt ägande och inflytande i skogsindustrin skulle kunna föranleda krav på planerad och prisreglerad råvaruförsörjning och innebära ett hot mot den privata och föreningsägda skogsindustrin. Vi har, herr talman, med dessa uttalanden gjort en mycket bestämd markering mot att en ”plan för skogsnäringen” på sikt kan förvandlas till åtgärder av ”planhushållningskaraktär”. Med beaktande av vad vi anfört i det särskilda yttrandet och med hänvisning till vad utskottet anfört i övrigt, tillstyrker vi propositionens förslag. Detta innebär att vi medverkar till att sysselsättningen kan upprätthållas i Piteå och Karlsborg, på sätt som utskottet redovisar i betänkandet.

Herr talman! Tidigare under året — dvs. den 16 mars — antog riksdagen riktlinjer för den nya tekokoncernen inom Statsföretagsgruppen. I enlighet med dessa direktiv påbörjade därefter berörda företag en anpassning till marknadssituationen. Denna verksamhet — i enlighet med riksdagens klart uttalade intentioner — har inletts med en rad åtgärder och fortsatt anpassning pågår. I maj begärde regeringen att Statsföretag och AB Eiser skulle lämna offert för fortsatt drift vid koncernens anläggningar i Norsjö och Sollefteå. Den angivna tiden bör enligt propositionen — som utskottet refererar i betänkandet — vara tillräcklig för att ge rådrum för att få fram alternativ sysselsättning till de berörda orterna. Vad sedan gäller tekoindustrin i övrigt har utskottet inhämtat att regeringen under våren 1979 avser att lägga fram en proposition rörande denna. I anslutning härtill gör utskottet ett uttalande, om vilket det råder full enighet, nämligen att den väntade propositionen bör innehålla en övergripande plan för samhällets insatser på tekoområdet såväl på kort som på lång sikt. Utskottets uppfattning — som vi moderater alltså anslutit oss till — innebär således att bl.a. ur försörjningsberedskapssynpunkt nuvarande produktion i stort sett måste säkerställas. Denna principiella uppfattning innebär emeltertid icke att vi kan acceptera punktvis insatta stödåtgärder som snedvrider konkurrensen. Med den hårt pressade ekonomiska situation som branschen befinner sig i kommer dylika åtgärder att medföra att andra företag får svårigheter med ytterligare nedläggningar som följd. I praktiken föreligger stor risk för att man genom punktinsatser icke löser problemen utan endast flyttar dem från en plats till en annan. I debatten glömmer man ofta bort marknadssituationen. Ett konstlat uppehållande av en produktion vars avsättning måste ske på bekostnad av andra svenska producenters marknad löser inga problem. Kan man däremot åstadkomma en verksamhet som ökar konkurrenskraften på marknaden gentemot importvarorna blir läget ett helt annat. Med andra ord: det behövs åtgärder som kan lösa problemen med den inhemska kostnadsutvecklingen! Vi reservanter har därför förståelse för de farhågor som uttrycks i motionen av andre vice talmannen Tage Magnusson m.fl. I motionen har man påpekat att ett särskilt stöd till företag inom den statliga tekokoncernen kan medföra osunda konkurrensförhållanden. Vi anser dock att särskilda skäl föreligger för att biträda propositionens förslag. Däremot framhåller vi i reservationen, att medelstillskott endast skall utgå längst till dess att riksdagen kan ta ställning till resultatet av ”den plan för statens insatser” på tekoområdet som jag inledningsvis nämnde. I reservationen 4 tar vi upp utskottets behandling av motionerna som berör verksamheten vid den statliga tekokoncernens enheter i Skellefteå, Lycksele och Kramfors. Även vad gäller dessa orter föreligger mycket speciella omständigheter. Vi har emellertid uppmärksammat att regeringen nyligen har tagit initiativ till ytterligare utredningsarbete i syfte att klargöra vilka förutsättningar som kan finnas för att förverkliga några av de idéer till helt nya produkter som har kommit fram vid Algots fabriker i Västerbotten. Vi förutsätter därför att regeringen återkommer till riksdagen med förslag i denna fråga, om utredningsarbetet ger anledning till detta. Med hänvisning till vad jag här anfört kan vi inte biträda motionsyrkandena. Något underlag, som kan ge en tillförlitlig uppfattning om vilka belopp som kan erfordras, föreligger inte. Ett uttalande av riksdagen i den riktning som föreslås i de tre aktuella motionerna innebär att riksdagen skall utfästa sig att betala kostnader vilkas omfattning man inte kan bedöma i dagsläget. Vi delar således regeringens bedömning och kan inte biträda motionärernas uppläggning som innebär utfästelser långt utöver vad som föreslagits i propositionen. I reservationen 5 tar vi upp uttalandet i motionen 64 om att centraliseringen av tekoproduktionen till ett enda stort företag har visat sig inte kunna fylla de förväntningar som man ställt på denna koncernbildning. Vi anser, i likhet med motionärerna, att mindre enheter har större möjligheter att klara strukturoch konkurrensproblemen. Därför bör så långt som möjligt ske en utförsäljning av företag ur den statliga tekokoncernen. Vi menar att detta bör analyseras närmare enligt de riktlinjer som vi drog upp i samband med riksdagsbehandlingen i mars, dvs. då riksdagen —- som jag inledningsvis nämnde — antog riktlinjer för den nya tekokoncernens verksamhet. Samhällets insatser på lång sikt skall, enligt vår bestämda uppfattning, vara att föra en allmänt näringsvänlig politik, som skapar bättre förutsättningar för näringslivet i dess helhet. Olönsamma företag skall inte hållas uppe hur länge som helst. Företagens uppgift i en marknadsekonomi är att tillgodose den efterfrågan på varor och tjänster som existerar i verkligheten. Stödåtgärder, bl.a. av det slag som vi nu behandlar, är dock nödvändiga i ett kortsiktigt perspektiv — av sociala och rationella skäl — i avsikt att förhindra arbetslöshet och att samtidigt underlätta omställning för de anställda som blir berörda av en nödvändig strukturförändring. Det är viktigt att staten inser sitt övergripande ansvar för utvecklingen av näringslivet i dess helhet. I den nuvarande marknadssituationen med hårdnande konkurrens — främst från andra länder — krävs åtgärder av annat slag, som måste utmynna i att kostnaderna på ett eller annat sätt reduceras. Punktvis insatta insatser kan — till skillnad från generella åtgärder — medföra att problemen flyttas till andra företag inom samma bransch, till företag som i dag är lönsamma och utvecklingsbara företag. Staten måste därför ta på sig ett ansvar för vad som sker. De förändringar som stödåtgärderna syftar till får inte genomföras på ett sådant sätt att de skapar problem i andra företag, som i dag kan klara sig utan samhällets stöd. Stödåtgärder är, herr talman, inte den enda vägen till ökad sysselsättning. Förutsättningarna för att kunna bereda arbete åt alla måste baseras på ett konkurrenskraftigt näringsliv. Jag ber med det anförda att få yrka bifall till reservationerna 3, 4 och 5.

Herr talman! Sten Svensson har redogjort för vissa svåra avvägningsoch och branschproblem inom tekobranschen. I utskottet har vi också mycket väl känt till de här synpunkterna, när vi har haft att göra bedömningar i det aktuella ärendet. Sten Svenssons generella marknadsresonemang kan naturligtvis godtas, men när nöden står för dörren måste man vidta akuta åtgärder, och det är det som vi gör i detta fall. Tekoföretagen AB Eiser och Algots Nord AB har nämligen betytt oerhört mycket för sysselsättningen på de orter i Norrland, där de är etablerade. Eftersom arbetsuppgifterna är väl lämpade för kvinnlig arbetskraft, har de fyllt bristerna i sysselsättningen i ett dubbelt perspektiv — som ett allmänt tillskott av stor betydelse till sysselsättningen och som ett lyft av den kvinnliga sysselsättningen i bygder, där denna bara legat på hälften av riksgenomsnittet. Men som alla vet har inte dessa norrländska tekoföretag gått särdeles lysande, för att nu använda ett starkt understatement. Det har egentligen varit bekymmer redan från den stund då det första plagget syddes. Det har redovisats låg produktion, fel produktion, dålig försäljning och, naturligtvis, en katastrofalt dålig lönsamhet. Nu har ju företag startats i Norrland tidigare. Filialer har lokaliserats dit, och i allmänhet har utvecklingen av dessa norrländska företagsenheter varit god. T. ex. L M Ericsson, Alfa-Laval AB, AB Volvo och Assa-Stenman AB har gjort lyckade satsningar i Norrland. Vad är det då som har gjort att Eisers och Algots Norrlandsäventyr gett ett så ömkligt resultat? Ja, en del finns det naturliga förklaringar till. Redan när etableringarna gjordes hade vi början till en tekokris i Sverige. Lågprisimporten hade börjat göra sig påmind, flera svenska företag hade fått svårigheter och samma branschsjuka drabbade naturligtvis också de norrländska tekoföretagen. Det finns anledning att i detta sammanhang fundera över varför Eiser och Algots i detta läge satsade på nya fabriker och varför staten generöst stödde med stora bidrag. Misstanken finns, och den har inte vederlagts, att moderföretagen redan då hade svårigheter och att det statliga stödet i norr användes till att förbättra ekonomin i söder. Det gav moderföretagen andrum, men de norrländska företagen fick hopplösa handikapp i sin kamp för överlevnad. Det har förekommit samstämmiga uppgifter om att Algots Nord AB utrustades med gamla, omoderna maskiner från Borås och Finland, att gamla inkuranta tyglager skickades upp till Västerbotten och att dryga försäljningsoch marknadsföringskostnader påfördes Algots Nords produkter av moderföretaget. Att detta har varit möjligt beror på att kontrollen av Algots Nord varit slapp och att avtalet med staten gett ett stort handlingsutrymme för moderföretaget. Det finns anledning att ägna de anställda vid Algots Nord en speciell tanke även i detta hänseende. Det måste ha varit oerhört deprimerande och svårt att arbeta i ett företag som verkade bestämt att gå under, att få arbeta med undermåligt material och sy en hopplös produktion som bara lades på lager. Det finns också en annan aspekt på händelserna vid tekoföretagen i norr. Etableringen av nya företag i Norrland löper en betydande risk att komma i vanrykte. Är det norrländska företagsklimatet så kärvt, trots alla stödformer, att man bör hålla sig borta från Norrland? kan naturligtvis en presumtiv Norrlandsföretagare fråga sig, när han ser de bekymmer som drabbat exempelvis Algots Nord. Detta betraktar jag som ytterligt allvarligt, och jag ställer frågan, om det inte finns skäl för statsmakterna att gå in i företagen, göra en uppföljning av händelseutvecklingen och i en rapport lägga fram resultatet av undersökningen. En sådan uppföljning av händelserna vid Algots Nord är från många synpunkter viktig, och jag förutsätter då att en lagenlig revision redan är utförd. Det bör främst klarläggas vad avtalet innehöll, vad som gjordes för att infria avtalet och vilka odds dessa norrländska företagsenheter hade att kämpa mot. Det vore rättvist mot de anställda vid Algots Nord, om en sådan rapport lades fram. Alla behöver vi också ta lärdom av misstagen. Men nog om de gångna sorgerna och bedrövelserna. Det finns också positiva inslag i bilden. De anställda vid Algots Nord gav själva aldrig upp. De såg själva att den produktion de höll på med var meningslös, den dumpades bort eller gick till lager, och då satte de i gång med att själva ta fram nya produkter. De samlades i studiecirklar och projektgrupper och har under hösten presenterat förslag till nya produkter. Dessa förslag behöver nu utvärderas, och industriministern har lämnat det uppdraget till ordföranden i tekoutredningen Gunnar Lund, och även om uppdraget är brådskande bör han få rimlig tid på sig. De anställda vid fabrikerna i Skellefteå, Lycksele och Kramfors är varslade om uppsägning fr.o.m. den 1 januari 1979. Det finns också ett annat skäl att förlänga driften vid dessa fabriker. Regeringen har för avsikt att lägga fram en proposition under februari månad 1979 med förslag om den nivå som den svenska tekoindustrin skall ha i framtiden. Då skall bl.a. beredskapsskälen också vägas in. Det vore att föregripa den utredningen att nu stänga fabrikerna i Norrland. Dessa är skälen till att näringsutskottet anser att driften vid fabrikerna i Skellefteå, Lycksele och Kramfors skall få fortsätta i avvaktan på dessa ställningstaganden. Beslutet i näringsutskottet är fattat på sakliga grunder, men det skall också ses som en speciell honnör för de anställda vid Algots Nords fabriker. Utskottet är medvetet om att regeringen f.n. inte disponerar ekonomiska resurser för att förlänga driften. I vad gäller enheterna i Norsjö och Sollefteå har Statsföretag AB lämnat offert på vad driften fram till den 1 juli 1980 kommer att kosta, och detsamma bör kunna ske när det gäller fabrikerna i Skellefteå, Lycksele och Kramfors. Riksdagen har sedan att ta ställning till de preciserade beloppen. Som jag påpekat tidigare i mitt anförande är tekoindustrin en krisbransch och svårigheter finns inte bara i de omnämnda företagen. Jag är helt på det klara med att regeringen har en ytterligt svår uppgift då det gäller att åstadkomma en samordning av den inhemska produktionen, klara driften tills vidare vid de aktuella enheterna och hindra att detta får återverkningar inom tekoindustrin på andra orter. En åtgärd som kanske verkar näraliggande för många vore att starkt begränsa importen från utlandet. Jag vill starkt varna för dessa tankegångar, och det främsta skälet till detta är att ett internationellt genomslag av protektionistiska tankegångar skulle få en förödande inverkan på svensk industri, som i så hög grad är beroende av exporten. Detta gäller också tekoindustrin. Tekoindustrin exporterade för drygt 2 miljarder kronor år 1977, en siffra som väntas öka betydligt för innevarande år. Det är kanske överraskande för många att tekoindustrin i Sverige är en betydande exportbransch, men så är faktiskt fallet. Teko är ett område där man internationellt har erkänt behovet av avsteg från en strikt tillämpad frihandelsprincip gentemot s.k. lågprisländer. Handeln regleras i ett internationellt avtal —det s.k. multifiberavtalet. Sverige har anslutit sig till den förlängning av multifiberavtalet som trädde i kraft vid årsskiftet 1977-1978 och har inom ramen för detta slutit ett antal nya begränsningsavtal av en ny och mera heltäckande typ med ett antal lågprislände:. Avtalen har inneburit nedskärningar av tekoimporten från de största exportländerna, bl.a. Hongkong, Macao och Sydkorea, medan exporten från övriga lågprisländer har bringats under kontroll på en i stort sett oförändrad nivå. Tekoimporten från statshandelsländerna begränsas liksom tidigare genom speciella avtal. För vår handel med de utvecklade industriländerna gäller dock andra regler. Handeln med t.ex. länderna i EFTA och EG regleras av våra avtal med dessa länder. I avtalen stipuleras — förutom frihandel — att ”statliga stödåtgärder som förvanskar eller hotar att förvanska konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion” är förbjudna i handeln mellan dem och Sverige. Undantag från dessa förpliktelser finns i vissa fall, t.ex. vid allvarliga störningar inom en sektor av industrin, och i säkerhetssyfte. Som dessa avtal är konstruerade är det dock i praktiken omöjligt att i fredstid tillämpa dem på rent civil produktion. Detta visade sig också när Sverige år 1975 införde importrestriktioner för skor. Åtgärden blev aldrig godkänd i EFTA, och reaktionen i EG blev mycket negativ. Även om ingen direkt koppling gjordes till skorna, kom hela vår export på detta handelsområde till EG att drabbas mycket svårt. Särskilt träffades det svenska papperet av dessa restriktioner. Risken för motåtgärder är alltså stor när det gäller detta område. Reaktionen skulle bli mycket kraftig mot Sverige, om vi skulle införa importbegränsningar mot våra handelspartner i väst. Detta gäller också EFTA-staten Finland, som är ett nordiskt broderland och det största enskilda leverantörslandet när det gäller införsel av tekoprodukter till Sverige. Jag anser att vi måste lösa tekoindustrins branschproblem med hänsynstagande till dessa förutsättningar. Det gäller för oss att komma fram till den nivå där tekoindustrin kan få en säker överlevnad i Sverige. Vi måste fatta ett beslut med sådan inriktning, och vi måste satsa de samhälleliga resurser som behövs för att klara detta. För dem som är anställda i tekoindustrin och beroende av den sysselsättning som denna ger är detta en klar rättvisefråga. Jag återkommer än en gång, herr talman, till de tre moderata reservationerna. Jag beklagar att moderaterna i utskottet har ansett det nödvändigt att avge dessa. Trots att de uttalar att de i stort sett förstår problemen och delar utskottsmajoritetens synsätt kan de inte gå lika långt som denna då det gäller det totala stödet till tekoindustrin i Norrland.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
Herr talman! Låt mig bara helt kort påpeka för Rune Ångström, att vi har utgått från regeringens totala bedömning av läget i Västerbotten och ställt oss bakom propositionens konkreta förslag. De tre motionsyrkandena innebär att riksdagen skall utfästa sig att betala kostnader, som är vida högre än vad som har föreslagits i propositionen. Det är på den punkter: vi har reagerat.

Herr talman! I sitt betänkande nr 16 föreslår näringsutskottet enhälligt under punkten 10 mom. 2, att en övergripande plan för tekoindustrin presenteras i samband med den aviserade tekopropositionen i vår. Planen bör syfta till att nuvarande produktionsvolym i allt väsentligt skall bibehållas och en samplanering ske mellan statliga och privatägda tekoföretag. Vidare anförs: ”I avvaktan på att den ovan nämnda planen har behandlats av statsmakterna anser utskottet att inga väsentliga personalnedskärningar bör ske inom den statliga tekokoncernen.” Detta innebär således att produktionen vid alla statliga tekoenheter bör fortsätta och inga varsel träda i kraft förrän helheten kan bedömas. Jag tycker att det är mycket glädjande att en stor majoritet i utskottet är beredd att föreslå att riksdagen beslutar att ge möjligheter också för den statliga tekokoncernens enheter i Skellefteå, Lycksele och Kramfors att utvecklas och leva vidare. Detta innebär bl.a. ett tillstyrkande av syftet med motionen 63 av Svea Wiklund m.fl. , där man jämför de orimligt mycket hårdare kraven på snabb lönsamhet som ställs på tekoindustrin med vad som gäller för t.ex. varven och där man kräver statligt stöd, så att de försöksprojekt som inletts i Skellefteå och Lycksele kan få fortsätta. Det är ingen överdrift att säga, att det i hög grad är de anställdas beslutsamma och konstruktiva arbete vid fabrikerna i Skellefteå och i Lycksele som möjliggjort det beslut vi kommer att fatta i dag, om riksdagen följer utskottets förslag. Att sömmerskorna själva utvecklat ändamålsenliga arbetsoch skyddskläder i nära kontakt med dem som skall använda kläderna är en befriande god idé. Vi måste komma ur den låsande specialiseringen och funktionsuppdelningen och därigenom alla få större möjlighet att utvecklas som hela människor i samverkan med andra. Förändringar i produktutveckling, arbetsorganisation och teknisk utveckling kan ske på olika sätt. Människan kan utnyttjas, fjärrdirigeras och anpassas till ett system som i snäv, lätt kalkylerbar mening uppges vara effektivt och lönsamt. Det är så vårt samhälle till stor del har utvecklats under några decennier, med många negativa biverkningar. Men om vi tar hänsyn till fler viktiga faktorer än de lätt mätbara, kommer utvecklingen att inriktas åt ett annat håll. Sömmerskorna vid Algots Nord visar en väg. De praktiskt verksammas yrkesskicklighet, idéer och goda vilja kan tas till vara. Självfallet bör också specialisternas kunnande användas. Det är inget att förvåna sig över, om Algotssömmerskornas förslag kan förbättras. De har haft ytterst begränsade resurser till sitt förfogande. Surmulet felfinnande väcker emellertid beklämning. Man bör hjälpas åt att utveckla produkterna vidare. Vi måste alla få känna att vårt arbete är till nytta och glädje för våra medmänniskor och inte slösa med knappa naturresurser. Utskottet markerar att den utredning som industridepartementet nu tillsatt för att se på möjligheterna att förverkliga de idéer som har kommit fram skall ske i samråd med berörd personal, och detta är viktigt. Man måste kunna finna konstruktiva former för detta samråd, så att man möts som människor, struntar i låsningar och prestige och kan bygga upp förtroendefulla relationer. Det faktum att företagsledningen beslutat lägga ner enheterna i norr får inte färga det resultat som utredningen kommer fram till. Regionalpolitiska aspekter är grundläggande. De anställda vid tekofabriker i olika orter bör också samråda, som Algots Nord-sömmerskorna vill, så att man undviker att konkurrera ut varandra och att man i stället kan finna meningsfulla uppgifter för var och en. Jag är medveten om att vårt näringsliv i dag fungerar i konkurrens och att också privat kapital ibland satsas, om man så vill orättvist, på vissa företagsenheter i en koncern för att slå ut konkurrenter. Jag inbillar mig t.ex. att det privata näringslivet i den aktuella situationen skulle ha följt upp det stora reklamvärdet i sömmerskornas aktion och publiciteten därikring genom att omedelbart marknadsföra de nya produkterna och öppna kanaler för beställningar. Nu saknar Algots Nord möjligheter att själva lämna offert eller motta beställningar. Den statliga koncernledningen fördelar beställningar på de olika enheterna i landet. Det är viktigt att industridepartementets utredning också enligt direktiven skall ta upp i vilken företagsform en fortsatt produktion bör bedrivas. En stor koncern kan bli stel och tungrodd. Där instämmer jag i moderaternas motion. Kanske är en uppdelning på mindre företag lämplig. Kanske kan en arbetarkooperativ företagsform bli den bästa i det här fallet. Utskottet utgår också från att utredningen kommer att omfatta en noggrann analys av marknadsutrymmet, och man anmodar regeringen att bl.a. ta initiativ till ökad beställning från statliga verk, landstingsförbund och kommunförbund. Det är viktigt att betona att en marknadsanalys till stor del innebär att man gissar och önskar om framtiden, och att den alltså alltid ger ett stort utrymme för godtycke. Vad Algotssömmerskorna visat är ett sätt att göra affärer, som innebär att producentoch konsumentgrupper gemensamt utarbetar en produkt. Det här borde kunna få betydelse t.ex. för den kommunala upphandlingen. Man kan komma att ställa krav på att den produkt man upphandlar skall kunna successivt anpassas för vissa ändrade funktioner, göras bekvämare, hållbarare och vackrare och därigenom i längden och i ett större perspektiv också billigare. Härigenom blir närproduktion ett värde i sig. Affärsmässigheten, som ju är ett krav i det kommunala upphandlingsreglementet, kan naturligtvis inte tolkas så snävt att man alltid måste köpa det billigaste hur det än ser ut och hur det än fungerar. Det framgår av ett interpellationssvar, som lämnats av finansborgarrådet Knut Nilsson, att Stockholms läns landsting är intresserat av en beställning hos Algots Nord på sjukhuskläder. Fler offentliga beställningar borde kunna bli aktuella. Inom industrin har arbetarna uppenbarligen nytta av ett samarbete med tillverkarna för att få fram bättre anpassade arbetskläder, vilket sömmerskorna redan inlett. Man kan fundera vidare: Finns det inte också ett intresse host.ex. föreningen Hem och skola och hos elevförbunden att få fram vettiga, prisvärda kläder för barn och ungdom? Också här borde det vara en fördel att ha nära kontakt med dem som tillverkar kläder i landet. Att få kontakt med de människor som producerar det vi använder hjälper oss också till större medmänsklighet och minskad känsla av främlingskap. Självfallet är det också betydelsefullt för vårt oberoende och vår självständighet att vi kan klara en livsuppehållande produktion inom landet. Våra inhemska råvaror, t.ex. lin, ull och syntetfibrer på träbas, tas bäst till vara vid inhemsk tillverkning. Det är rimligt att vi ser till att den nuvarande inhemska produktionsvolymen upprätthålls, som utskottet anger som mål för den samlade planen för tekoindustrin. När det gäller hur många produktionsenheter som bör finnas för framtiden är många fler faktorer viktiga än snäv lönsamhet. Det gäller t.ex. regional balans, arbete för alla, att ta till vara naturresurser, att ta till vara initiativ, rätten för alla att få bli skapande i sitt arbete och ett ökat konstruktivt samspel mellan människor.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

Herr talman! ”Säg Algots — det räcker!” Så löd den slogan som klädjätten Algots använde för att tala om hur bra man var på konfektion. När man i dag säger Algots, har det en helt annan betydelse och väcker sannerligen inga positiva känslor. Vi har i dag att behandla propositionen 1978/79:43 om medelsanvisning m.m. på tilläggsbudget I. Till denna har väckts ett antal motioner, bl.a. en från oss socialdemokrater i näringsutskottet. Vi har där återigen krävt en samlad plan för tekoindustrin, att inga väsentliga personalnedskärningar inom den statliga tekokoncernen får ske innan denna plan är fastställd och att nedläggning av fabrikerna i Norrland får anstå tills denna plan blivit behandlad i riksdagen. Det gäller alltså fabrikerna i Lycksele, Skellefteå och Kramfors — Eiser hade ju beslutat om nedläggning av alla enheter i Norrland från den 1 januari 1979. Föratt undvika alla missförstånd och för att skingra oron bland de anställda vid andra företag inom den statliga tekokoncernen för att detta skulle komma att drabba deras sysselsättning vill jag klart säga att detta inte är meningen. Inga väsentliga personalnedskärningar inom den statliga tekokoncernen får ske innan en samlad plan behandlats, och detta gäller naturligtvis för hela landet som sådant. Det står också i betänkandet, och även Birgitta Hambraeus har fastlagt detta i sitt anförande. Majoriteten i utskottet har tillstyrkt vår motion, och det är självfallet mycket tillfredsställande att så har skett. Det innebär också att motionen från centerns ledamöter på Västerbottensbänken har tillgodosetts. I det här sammanhanget vill jag konstatera att både Rune Ångström och Birgitta Hambraeus har sagt väldigt mycket positivt när det gäller hur man skall hantera tekoindustrin. Det är bara att beklaga att detta kom så sent. Hade den här positiva inställningen kunnat redovisas i ett långt tidigare skede, så hade vi kanske nu haft en samlad plan att diskutera. De anställda vid fabrikerna i Västerbotten har fört en heroisk kamp för att få behålla sina jobb och helt enkelt vägrat acceptera en nedläggning. Redan tidigt insåg de att förhållandena på fabrikerna i Västerbotten inte var tillfredsställande, och de misstänkte oegentligheter från moderbolagets sida. Man slog också larm om detta. Utan att gå in på vad Pockettidningen R skriver om Algotsaffären i sitt nr 6 — jag har inga belägg för att det är en riktig beskrivning — kan man nog med fog säga att det varit mycket ”fiffel och båg” från Algot Johanssons sida i den här affären. Jag kan på den punkten instämma i vad Rune Ångström sade i sitt anförande — däremot skall jag i det här sammanhanget inte beröra det han sade i fråga om import och export, eftersom jag antar att vi kommer att få tillfälle att diskutera detta senare i samband med att vi skall behandla den plan som förhoppningsvis kommer från regeringen under vårriksdagen. De anställda vid Algots har lagt ner ett oerhört arbete på att få fram alternativa produkter, och man har gjort det på ett annorlunda sätt än det gängse. Man har gått ut på arbetsplatserna och i samarbete med de anställda där fått fram vilka behov som finns av vettiga arbetskläder. Det är väldigt viktigt att detta arbete får fortsätta och att man tar till vara de innovationer som de anställda har gjort. Jag tycker nämligen att det är en riktig väg man här har anvisat: en produktion efter de behov som finns. Erfarenheterna här bör man ta till vara även på andra områden. Sällan har väl en kamp som den som förts av de Algotsanställda fått ett sådant gensvar. Från hela landet har sympatier strömmat emot dem, och hundratals uttalanden har gjorts till stöd för de anställda. I demonstrationer och stödkommittér har man visat sin solidaritet. Och nu i dag, om riksdagen ansluter sig till vad som föreslås i utskottets betänkande, får de stöd även från riksdagen och därmed det andrum de begärt för att kunna fortsätta sitt arbete. De krav som vi har ställt i vår motion och som utskottets majoritet ställt sig bakom är ju inga nya krav. Vi har ställt dem tidigare. Senast i mars detta år behandlade riksdagen en motion med samma krav, som riksdagen då avslog — även mina borgerliga kolleger på Västerbottensbänken. Ni kunde ha gått med på vårt krav om en samlad plan för tekoindustrin redan i maj 1977. I så fall hade vi förmodligen haft en sådan plan i dag. Vi har från vårt håll också ställt många frågor och interpellationer under de här åren i riksdagen men alltid fått samma negativa svar. Man blir faktiskt både upprörd och förvånad när man läser centermotionen från Svea Wiklund m.fl. De krav som ställs i den motionen röstade samma personer emot så sent som i mars i år. Vad är det som gjort att ni nu har ändrat uppfattning? Är det den starka opinionen eller är det att ni nu efter er regerings fall känner er friare att agera? Eller är det helt enkelt så att ni med ert ställningstagande bara vill skära pipor i vassen på hemmaplan? Jag noterar att varken Svea Wiklund eller Jan-Ivan Nilsson är närvarande i kammaren, men Börje Hörnlund var också med på motionen, om jag inte minns fel. Det är klart att det här också gäller Rune Ångström. Ingen av er har, mig veterligt, under de här två åren gjort någonting för att påverka den borgerliga regeringen. Var Tore Nilsson står i dag vet jag inte. Men han har ju tillfälle att avge vittnesbörd. Rune Ångström sade för en tid sedan i en intervju i Dagens Nyheter att han alltid ansett att man skulle hjälpa flickorna på Algots så mycket som möjligt. Och han har den uppfattningen i dag, det har vi hört av hans anförande. Men varför har Rune Ångström inte gjort någonting tidigare? Rune Ångström har anslutit sig till vår motion i utskottet, och det är bra. Det är tillfredsställande att så har skett. Men inga initiativ har kommit som riksdagen har kunnat ta ställning till. Hade inte vår motion förelegat, så hade kanske ingenting hänt i dag heller i det här ärendet. Om ni hade gått med på våra krav tidigare, så hade de anställda på Algots Nord sluppit ifrån den oerhörda psykiska press som de har fått leva under, med oro och otrygghet. Jag förstår inte hur de har orkat kämpa såsom de har gjort. Det är de som är värda allt beröm. Så bara ett par ord, herr talman, om motionen från Tage Magnusson m.fl. Det är en skrämmande cynisk människosyn som ges till känna i den motionen. Man yrkar avslag på propositionen, trots att man vet att hundratals människor härigenom ställs på gatan. Man vill att staten skall sälja ut företag ur tekokoncernen. Vilka då? De lönsamma bitarna? Något förlustföretag lär väl knappast få någon köpare på den privata marknaden. När det gäller Algots så var det tidigare privat. Det företaget har ju verkligen visat hur ett privatägt företag är när det är som sämst. Var fanns deras sociala ansvar? När staten engagerade sig i Algots och dess etablering i Norrland, så var de regionala och sysselsättningspolitiska skälen tungt vägande. När kravet restes att staten skulle ta över, så var det för oss socialdemokrater ansvaret för sysselsättningen som var vägledande och självklart. Nu var vi inte i regeringsställning när Algots förstatligades, men det var inte vår mening att förstatligandet skulle innebära nedläggningar. Vi menar att statens ansvar fortfarande gäller. Nu har moderaterna i utskottet inte ställt sig bakom motionen. Man erinrar bara om den kritik som förts fram i motionen om stöd till Norsjö och Sollefteå. När det gäller enheterna i Skellefteå och Lycksele går de med på att driften skall få fortsätta under en viss begränsad tid. Det gäller naturligtvis också Norsjö och Skellefteå. Vi får väl i omröstningen i dag se var moderata samlingspartiet står. Herr talman! Jag yrkar bifall till näringsutskottets hemställan.

Herr talman! Vi är helt överens om en sak, Lilly Hansson, och det är vår uppskattning av att de anställda i de berörda orterna arbetar med att hitta alternativ sysselsättning. Det är i hög grad värt att uppskatta. Enligt uppgifter som vi har fått in från Eiserkoncernen har man inom ramen för projekt Alternativ sysselsättning bedömt idéerna till sjukvårdsoch arbetskläder. De har utvärderats av en särskild projektgrupp, som inte funnit att förslagen innebär några lösningar av problemen, eftersom både sjukvårdsoch arbetskläder redan finns på Eisers tillverkningsprogram och en utökad tillverkning av sådana produkter enbart skulle splittra koncernens kapacitet och dessutom medföra risk för att arbetslösheten flyttade till andra orter och företag med fabriker som i dag producerar denna typ av kläder. Jag skall ge ett konkret exempel på vad jag menar. Vi har i Skaraborgs län ett företag som heter Jörnelius Konfektions AB, som nyligen har övertagits av företrädare för de anställda. Detta företag är det största företaget på orten med 50 anställda, varav 47 kvinnor, och det är det enda företaget på orten som kan erbjuda sysselsättning för kvinnor. Detta företag tillverkar och mark Nr 61 nadsför sedan drygt 20 år textila persedlar för sjukhusändamål — i princip Onsdagen den samma produkter som det nu diskuteras att man skall ta fram uppe i 20 december 1978 Norrland. De här människorna undrar naturligtvis, när de har hört att socialdemo — Medelstillskott till kraterna är beredda att skriva ut anställningsgarantier för de varvsanställda, Statsföretag AB vad som kommer att hända med dem. Jag talade på morgonen i telefon med en företrädare för de anställda. Han sade: Kommer det här förslaget att gå igenom, då måste vi här nere i Sydsverige slå igen våra fabriker, och vi tvingas flytta upp till Norrland. Jag vill fråga Lilly Hansson: Är det på det sättet man skall lösa problemen på längre sikt?

Herr talman! Jag tycker att Lilly Hansson använde väl aggressiva tongångar i ett ärende där vi har dokumenterad enighet i dag. Beträffande den tidigare behandlingen av motioner då det gäller tekoindustrin vill jag nämna ett förhållande som är väldigt viktigt, nämligen att beslutet om nedläggning av Norrlandsfabrikerna fattades i somras i Eisers styrelse, dvs. efter det att motionen väckts och behandlats i riksdagen. Vad gäller viljan att hjälpa till kan jag framhålla att folkpartiets företrädare i näringsutskottet har haft underhandlingar med regeringen och förankrat det förslag till beslut som lagts fram i näringsutskottets betänkande. Jag hoppas att det räknas både regeringen och folkpartigruppen till godo i det här sammanhanget. Det är inget tvivel om att vi under det år som gått har påverkats starkt av de initiativ som de anställda vid Algots Nord har tagit och den handlingskraft de har visat. Det har också kommit fram förhållanden som vi tycker är värda att beakta och även undersöka. Jag hoppas att den dokumentation på enighet som finns i utskottsbetänkandet också skall omsättas i en enighet på hemmaplan när vi även i fortsättningen har att stötta de anställda i de företag som finns lokaliserade upp till oss.
Herr talman! Jag vill svara Sten Svensson på den fråga han ställde: Det är inte alls meningen att man skall lösa problemen inom tekoindustrin genom att flytta arbetslöshet från det ena företaget till det andra. Det här visar vad som sker i dag. Det visar bara på, Sten Svensson, behovet av det vi länge har krävt, nämligen den samlade planen, organisationen av hela tekoindustrin som sådan. Den skulle vi ha behövt ha för länge sedan —- en målinriktning som man sedan kunnat arbeta utifrån. Det här behöver inte — det har vi också sagt i utskottets betänkande — och skall inte innebära arbetslöshet i andra fabriker. Vad Sten Svensson säger om att fabriker skulle behöva läggas ner i södra Sverige och människorna flytta upp till Norrland, om utskottets förslag går igenom i riksdagen i dag, är bara tomma ord. Det finns ingenting i förslaget som säger att andra företag skall drabbas, även om de råkar syssla med samma saker som det man håller på att 51 arbeta fram i Lycksele och Skellefteå. Vi säger också klart ut i utskottets betänkande att genom statliga beställningar, genom uppsyning på lager och genom förhandlingar med landstingsoch kommunförbunden kan man hitta möjligheter att driva produktionen. Om man f. ö. började med att ta emot alla de order som många vill ge till Algots och som jag har läst i länets tidning om, så räcker det ett tag också. Till Rune Ångström vill jag säga att det var faktiskt klart redan i mars i år att fabrikerna i Lycksele och Skellefteå skulle läggas ner. Problemen har funnits långt tidigare inom Algotskoncernen. Det är absolut inte några helt akuta svårigheter som har uppstått just under hösten, utan de har funnits länge. Det är också detta som gjort att vi har pressat på så många gånger för att få en samlad plan för hela tekoindustrin, så att det kan bli någon ordning och reda på tekoindustrin.

Herr talman! Det var inte något personligt påstående som jag gjorde, utan jag refererade vad en företrädare för de anställda hade framfört. Deras oro speglar ju hur man uppfattar besluten som vi fattar i riksdagen. De säger: ”Varför skall Algots fabriker i Norrland få tillverka samma saker som vi och göra det med statligt stöd? Vi accepterar att de får tillverka samma produkter som vi, men då måste det ske på lika villkor.” Vi måste här i riksdagen föra en näringspolitik som skapar effektiva möjligheter att ge de enskilda anställda i varje företag en varaktig trygghet. Men detta innebär samtidigt att vi inte till varje pris kan garantera alla människor sysselsättning i de företag där de arbetar i dag eller ens på den ort där de i dag bor. Förutsättningen för att vi skall kunna skapa varaktig trygghet, värd namnet, är att vi satsar våra knappa resurser på områden som ger avkastning. Risken med dagens näringspolitik — det gäller såväl varven som delar av teko — är ju att vi i vår omtanke om de anställda tillför dessa branscher så mycket pengar att vi inte får råd att satsa på de företag som har en ljusare framtid. Därmed hotas tryggheten såväl i de expansiva företagen som i företag med mörka framtidsutsikter. Faktum kvarstår: Endast företag som är lönsamma kan ge en varaktig trygghet. När vi i moderata samlingspartiet menar att det måste släppas in mera marknadsekonomiskt tänkande i vår ekonomi, något som jag var inne på i mitt inledningsanförande, så innebär detta att vi måste avveckla en näringspolitik som i allt högre grad kommit att bygga på bidragsoch subventionstänkande och i stället övergå till en näringspolitik som bygger på generella åtgärder. Bidragsoch subventionspolitiken är i många stycken ett enda stort misslyckande. Den har inte givit oss fler företagare och inte fler fasta arbetsplatser inom industrin. Däremot har den politiken förhindrat en naturlig övergång från svaga till expansiva företag, med risk för att tryggheten blir sämre för oss alla.
Herr talman! Sten Svensson talar väldigt mycket om varaktig trygghet. Han säger att det kan man inte få om man inte har lönsamma och expansiva företag och att det måste föras in mera marknadsekonomiskt tänkande. Man kan också vända på det, Sten Svensson, och fråga: Vad finns det för trygghet när hundratals människor kan kastas ut från sina jobb på grund av det marknadsekonomiska tänkandet? Och vad kostar det samhället att låta sömmerskorna på Algots Nord gå ut i arbetslöshet? Jag tror det är viktigt att vi också gör en mer samhällsekonomisk bedömning och inkluderar denna i vårt tänkande när det gäller industrier och således inte enbart tar hänsyn till de företagsekonomiska skälen. Då kanske vi kan komma fram till att det är en för hela samhället ordentlig lönsamhet att även ha företag som kanske inte ger maximal vinst enligt det marknadsekonomiska tänkande som Sten Svensson för fram. Sten Svensson pratar om rörlighet. Detta är en viktig fråga, men vi har en helt annan syn på den än han. Vi anser att man också måste anlägga ett regionalpolitiskt synsätt på den. Vi kan inte gå med på att hela landsändar töms på unga, friska och arbetsföra människor, utan de måste ha möjlighet att få arbete i de regioner där de själva vill vara kvar och inte, på grund av något strikt företagsekonomiskt tänkande, tvingas att flytta flera hundra mil.

Herr talman! Mina kamrater Svea Wiklund och Jan-Ivan Nilsson har tyvärr andra uppgifter att fullgöra i dag, varför jag å deras vägnar vill framföra ett tack till utskottet för den behandling som deras motion nr 63 har fått. Tidigare talare har berört det mesta som finns att säga på denna punkt. Jag anser dock att det finns alla skäl att slå fast att Algots fick en dålig start i Västerbotten. Det var en stor och direkt nyrekrytering och någon yrkestradition fanns inte tidigare på detta område. Det är dessutom tveksamt hur mycket av de pengar som skulle gå till utbildning som verkligen användes till utbildning. Vidare var en del av maskinparken av äldre modell. Det blev också motsättningar med verkställande ledningen, och det var en centralstyrning som inte fungerade. De år som har gått har nog varit litet av förlorade år ur denna synpunkt. När man bedömer frågan i dagsläget bör man därför komma ihåg vad som skett under inkörningsåren. Regionalpolitiken innebär ju att samhället under ett antal år skall betala för inkörningskostnader för den verksamhet som startats. Sedan skall verksamheten på samma villkor kunna uppnå samma produktionsnivå som andra gör med liknande verksamheter. Nu har de anställda uppnått en god yrkeskunskap och fått en viss yrkestradition. Jag skulle därför tro att om ledningen är beredd att ge sakkunniga hjälpresurser i tillräcklig omfattning så bör det finnas möjligheter för företagets framtid. Jag vet att man hemma i länet hyser viss oro — detta har också sagts här tidigare — för Eiser och fruktar att företaget inte har denna vilja. Därför är det synnerligen viktigt att industridepartementet och andra inblandade noga följer utvecklingen månaderna framöver. Ett halvår är en kort tid, men man kommer naturligtvis under den tiden att hinna skaffa sig en bild av läget, och det går säkert at" också göra en del förbättringar. Jag är övertygad om att mer tid behövs om det skall bli fråga om bra företagsenheter.

Att friställa en person på de här orterna innebär inte att man friställer vederbörande till annat arbete utan friställningen leder till arbetslöshet. Trots att problemen funnits ett antal år tror jag att man behöver väsentligt mer tid än ett halvår för att reda upp situationen. Lilly Hansson talade om en samlad plan och hur andra personer från länet skulle ha jobbat eller icke jobbat. Jag tror att länets socialdemokrater vet att jag och andra från länet i sådana här situationer jobbar direkt med departementet. Vid varje sammanträffande har det klargjorts att länet inte har råd med en nedläggning. Vi har även jobbat praktiskt med detta och haft överläggningar med Lic, Tribab, Eiser osv. Jag vill säga att vi lagt ned ett stort antal arbetstimmar på att föra Algotsfrågan till en lösning. Det leder ingen vart att i dag gnata om detta. Nu kan vi bara konstatera att vi har ett halvår till förfogande och att vi troligtvis får vara beredda att sätta till ytterligare tid. Att detta inte är någon lätt fråga framgår av att Statsföretags styrelse enligt tidningarna uttalat sig negativt om de norra fabrikerna. Både LO-chefen och TCO:s fondexpert satt enligt uppgift i styrelsen. De har naturligtvis överblick över situationen och hyser sina farhågor. Dock tycker jaginte vi behöver göra samma bedömning. Vi har all anledning att kämpa för varje arbetstillfälle i de norra länen.
Herr talman! Bara ett par noteringar av vad Börje Hörnlund har sagt. Det är väl litet fel att tala om förlorade år. Även om det varit kämpiga år så har 700 personer som mest haft jobb. Jag kan hålla med Börje Hörnlund om att ett halvår kanske är för kort tid, men det är det krav centern har i sin motion. I näringsutskottets betänkande har vi inte satt någon tidsbegränsning. Vi har sagt att man får anslå den tid till utredningsarbete som uppgiften kräver, och vi säger även att arbetet i de aktuella fabrikerna skall fortsätta tills den samlade planen lagts fram. Den beräknas, säger vi, komma under våren 1979. Vi tror och hoppas att den skall göra det, men vi har inte spikat tiden ett halvår. Det är också intressant att höra Börje Hörnlund tala om vilket stort arbete han har lagt ned på Algotsfabrikerna i Norrland genom direkta kontakter med statsråd och departement. Vi vet ju — det har Börje Hörnlund sagt i intervjuer både i radio och i tidningarna — att de kontakterna är betydligt viktigare än arbetet i kammaren. Det är bara synd att det inte gett något resultat.
Herr talman! När jag talade om förlorade år menade jag inte förlorade år sett från sysselsättningssynpunkt, utan jag menade att det är först på senare tid som man på allvar har kommit in i ett mera självständigt handlande och att man nu har nått fram till en god yrkeskunskap. Jag säger det utifrån den uppfattningen att man inte får hävda att Algots har haft sina tre, fyra eller fem år på sig och att vi nu måste ställa kravet på dem att nu bör alla problem vara lösta. Jag tror att man får börja inkörningstideräkningen fr.o.m. nu och ett par år framåt. Vad kontakterna med statsråd och departement har gett för resultat vet Lilly Hansson ingenting om. Vi hade gott hopp om att få fortsatt tidsfrist för Algotsfabrikerna.
Herr talman! Det var ett fantastiskt besked, må jag säga. Varför har då inte industriministern när vi har ställt interpellationer och frågor just om detta gett ett sådant besked att han hade förhoppningar om att produktionen skulle få fortsätta? Det hade ju varit enkelt för honom att säga det. När det gäller förlorade år kan det kanske vara så, Börje Hörnlund, att man äntligen har börjat lyssna på vad de anställda säger.

Herr talman! Kampen för att bevara jobben är nu en rörelse med bred förankring runt om i landet. Den kampen pågår i Piteå, i Malmfälten, vid varven, och den har under lång tid bedrivits på ett beundransvärt sätt av kvinnorna vid Algots Nords och Eisers enheter. De kvinnorna borde ha funnits här i dag och ha fått sitta på hedersplats i plenisalen. Deras kamp har präglats av solidaritet, mod, temperament och idérikedom. Att mot den bakgrunden höra Sten Svenssons gråmelerade men ack så cyniska och kortsynta vinstresonemang måste kännas som ett slag i ansiktet på dem som nu slåss för sina jobb. Sten Svensson efterlyser statens ansvar för näringspolitiken. Men vad är det han begär av staten? Jo, att staten skall medverka till kostnadssänkningar. I klartext betyder det att staten skall verka som lönenedpressare, att staten skall urholka och rasera sociala reformer och urvattna arbetsmarknadslagarna, lagar som i och för sig inte har inneburit någon verklig maktförskjutning men som likväl är svårsmälta för moderaterna. Vi tycker också att staten skall ta ett större ansvar för näringspolitiken, ett övergripande ägaransvar. För alla utom för förstockade reaktionärer står det klart att vad som behövs är mera statligt ägande. Det är nämligen en oeftergivlig förutsättning för planhushållning, vars nödvändighet har understrukits i varje debatt här i kammaren. I en replik till Lilly Hansson vände sig Sten Svensson mot subventionerna till företagen. Det är närmast rörande. Men jag har aldrig märkt att Sten Svensson eller övriga moderater har stött motioner här i kammaren som vänt sig mot denna enorma penningspridning över det privata näringslivet. Kvinnorna vid Algots Nord har gått ut i en kamp som rör hela den svenska arbetarklassen. De kräver att få behålla jobben. De tar strid mot de krafter som kortsynt och hänsynslöst sitter med sina räknemaskiner och kalkylerar bort företag och anställda. Med kalla ögon betraktar man siffror och drar streck över tusen människor här eller tiotusen människor där. De är inte lönsamma. Och i denna de högre sfärernas och matematikens värld tyckte man nog att 500 sömmerskor inte spelade någon större roll. Men det gick inte så lätt den här gången. Kvinnorna vid Algots Nord tog strid för sina intressen, och de gjorde det på ett sådant sätt att det gav genljud i hela Sverige. De krökte inte rygg, de mobiliserade och gav många förslag till alternativ produktion. Vi är många som har hållit tummarna för dem, och i dag kan vi slå fast att de har vunnit en delseger i sin rättfärdiga kamp. Näringsutskottet har tagit hänsyn till de starka argument som förts fram och den masskamp som utvecklats och föreslår nu att riksdagen ger de nedläggningshotade enheterna en frist. Det är välbetänkt, och det ger också den lärdomen att kamp lönar sig. Men kampen måste fortsätta, och jag begriper också att dessa tappra sömmerskor och alla som har ställt upp i solidaritetsarbetet är så kloka att de vet detta. Det gäller att bygga en gemensam kampfront med de kämpande, med fackföreningsrörelsen, i riksdagen, i andra folkförsamlingar och på många andra sätt. Man skall vara klar över att det här bara är en frist under galgen, att intrigspelet för att få bort dessa enheter kommer att fortsätta. Tidningarna har i slutet av förra veckan redogjort för ett aktstycke från industridepartementet som visar hur slipstenen kommer att dras på den kanten. Där är man klar över att industrierna måste läggas ner eller amputeras. Man har inte råd att fortsätta som nu, säger man. Detta är groteskt efter alla de löften som utfärdats och efter all generositet som visades mot familjen Johansson, där den gamle kanske redan då var utmanövrerad medan spelet sköttes av pojkarna. 1000 jobb lovade Algots Nord att skapa bara man fick 70 miljoner av staten. Och staten bjöd på pengar och skattebefrielse. Pojkarna Algots fick tre fabriker till skänks och plockade hem miljon efter miljon. Och de var ju skickliga manipulatörer. Den vinst som sömmerskorna skapade såg de till att den inte stannade i Västerbotten. Den plockades söderöver, med all den smartness som skickliga affärsmän kan använda sig av när de kan spelet. Och det kunde de. Pengar som skulle ha hamnat hos enheterna i Norrland för att utveckla och säkerställa industrierna togs om hand av pojkarna, Göte, Jan-Algot, Göte David och Göran. De smörjer fortfarande kråset med AMS-pengar och statsanslag, medan sömmerskorna i Skellefteå, Norsjö, Lycksele och Kramfors får gå omkring i ständig fruktan för att förlora den enda grundval de har för sin existens: sina jobb. Så fungerar den legaliserade kriminaliteten i det här samhället. Nr 61 Så tog staten över för att rädda jobben i norr sedan Algotspojkarna kramat Onsdagen den ut vad som gick att få. Det ledde inte heller till att löftena om 1 000 nya jobb 20 december 1978 uppfylldes, och nu handlar det åter om nedläggning. Men utskottet har som sagt tagit intryck av den kamp som förts. Kvinnorna Medelstillskott till vid Algots har också lagt fram förslag för alternativ produktion. De har arbetat hårt och seriöst, och de har fått stöd för sina synpunkter från många håll. De har tagit fram nya baskläder som kan användas inom industrin och inom samhällssektorn. Också de produkterna lär underkännas i industridepartementets promemoria. Men vad var annat att vänta? Är kursen lagd på nedläggning kommer naturligtvis inte några alternativ som stör nedläggningsplanerna att godkännas. Det har vi sett i många andra sammanhang. Arbetarpartiet kommunisterna noterar den tidsfrist som utskottet nu ger, men vi tycker inte att det räcker. Vi har i vår motion begärt att riksdagen skall uttala sig för att ingen nedläggning får ske innan de anställda garanteras annan sysselsättning — om en sådan nedläggning mot all förmodan skulle ske. Skulle man alltså mot vår önskan och förhoppning komma till det resultatet att nedläggningar eller nedskärningar skall ske på de berörda orterna får detta icke verkställas innan de anställda garanteras annan sysselsättning. Utskottet hänvisar i svaret på vår motion till att medelstillskottet på 1 milj.kr. avser utredningsarbete om möjligheterna att förlägga annan produktion till Norsjö och Skellefteå. Men det handlar ju, som vi säger i motionen, inte bara om Norsjö och Skellefteå. Det handlar om alla enheter inom Algots Nord — att ingen får lämnas åt sitt öde. Vi vill alltså ha en garanti för att inga nedläggningar eller indragningar får ske. Vi noterar med stor glädje den respit man har fått. Vi ser det, som jag sade, som en tillfällig seger. Men eftersom det finns flera grundläggande problem att lösa, räcker det inte. De textila enheter som här är i fråga ligger på sådana platser att nedläggningar utan att man erbjuder något annat arbete vore helt katastrofalt och förödande för bygder och människor. Att man nu skjuter upp beslut i avvaktan på ett regeringsförslag om den svenska tekoindustrins framtid inger ingen trygghet. Jag misstror den sittande regeringen. Den känner inget större ansvar för sysselsättningen än den trepartiregering som den nyss har avlöst. Mot den bakgrunden anser vi att riksdagen redan nu bör uttala sig för att ingen nedläggning får ske innan det också finns en garanti för alternativ sysselsättning för alla dem som så tappert slåss för sina jobb.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
Herr talman! Regeringen föreslår att riksdagen nu skall bevilja ca 30 milj.kr., ungefär 150 000 kr. per anställd, till det helstatliga AB Eiser för att företaget därmed skall kunna upprätthålla driften vid sina fabriker i Norsjö 57 och Sollefteå. Jag har full förståelse för att alla de som arbetar i dessa fabriker vill ha kvar sin sysselsättning. Jag har också full förståelse för att riksdagsledamöterna från Norrland, speciellt från dessa orter, här i riksdagen försöker se till att beloppen blir beviljade — det vore märkvärdigt annars. Vi som representerar Sjuhäradsbygden har verkligen fått en inblick i vad sådana här företagsnedläggelser innebär. Men jag vill också, med hänsyn till den debatt som hittills har förts, göra ledamöterna uppmärksamma på att vi även har fått bevittna att det har offrats oerhört mycket enskilt kapital för att hålla sysselsättningen uppe och hålla företagen i gång inom tekoindustrin. Men vad är det som sker i dag? Vad är det som vi i dag diskuterar? Jo, vi diskuterar en företagsnedläggelse som har beslutats av det helstatliga AB Eiser. Jag måste deklarera att jag inte har någon som helst förståelse för folkpartiregeringens åtgärd att nu föreslå så stora belopp i subventioner till detta företag. Det är egendomligt att industriministern, som har till uppgift att vårda industrin i vårt land, kan komma med ett dylikt förslag. Vad kommer detta förslag att innebära? Inom textilindustrin sker tillverkningen av dessa artiklar på ett flertal små fabriker i vårt land. Dessa kan inte konkurrera med en tillverkning som sker med en subventionering av föreslagen omfattning. Följden blir en ytterligare nedläggning av företag, som annars hade haft en möjlighet att fortsätta. Man överflyttar sålunda arbetslösheten från ett håll till ett annat. Det allvarliga är att man därmed inte bara har gjort det omöjligt att driva verksamheten vidare på de orter där verksamheten har en tradition, utan det är också uppenbart att de norrländska företagen inte har någon framtid, eftersom det erfordras så stora subventioner som det nu gör. Det är också synnerligen allvarligt om det nu kommer att försäljas svensktillverkade varor till uppenbara dumpningpriser på den svenska marknaden. Det troliga är att något storföretag på distributionens område kommer att köpa upp tillverkningen till ett lågt pris, och därmed får vi en osund konkurrens både på fabrikantområdet och på distributionsområdet. När det gäller övriga Norrlandsfabriker som ägs av staten reagerar nu t.o.m. AB Eisers styrelse och säger, att deras verksamhet på andra platser inom landet kommer att konkurreras ut om staten fortsätter att subventionera Norrlandsföretagen. Vad skall då, mina vänner, alla de enskilda företagen ha rätt att säga? De har dessutom haft att konkurrera med det stora statliga företaget AB Eiser med hundratals miljoner i subventioner. Genom sitt handlande slår staten ihjäl de företag som annars hade haft en möjlighet att leva vidare. Men i dag verkar det inte som om någon mer än moderaternas representanter inom utskottsmajoriteten har någon som helst känsla för alla de människor som arbetar inom de enskilda företagen och som kommit att utsättas för denna oerhört hårda konkurrens. Jag skall inte här, herr talman, göra mig skyldig till att använda samma beteckning som satts på oss på dem, som avlämnat en motion som har till syfte att även i fortsättningen försöka bevara åtminstone den effektiva näringsdelen av den svenska tekoindustrin. Nr 61 Jag ber med dessa ord, herr talman, att få yrka bifall till det yrkande som Onsdagen den Sten Svensson ställde här för en stund sedan. 20 december 1978

Herr talman! Näringsutskottets föreliggande betänkande är ju inte särskilt omfångsrikt, men det innehåller ändå några för norrländsk industri väsentliga avsnitt. Särskild och berättigad uppmärksamhet har utskottets skrivning redan ägnats när det gäller de statliga tekoföretagen i Norrland.

Det är lätt att förstå den lättnad som näringsutskottets ställningstagande har väckt hos berörda arbetare. Men det är också lätt att förstå funderingarna över hur det kommer sig att det här beslutet inte kunde ha tagits långt tidigare när frågan varit aktuell i riksdagen. I det stycket delar jag helt Lilly Hanssons mening, och nog kommer talesättet om de obotfärdigas förhinder osökt i tankarna när man hör Rune Ångström och Börje Hörnlund i dag dels berömma Algotssömmerskornas aktivitet, dels söker förklaringar till hur man tidigare agerat i dessa frågor. Relationer till kanslihuset i all ära, men nog skulle väl det man säger och gör i de sammanhangen få mera tyngd om man också agerade efter dessa linjer här i kammaren. Att det behövs ett sådant agerande, inte minst ifrån norrländskt håll, och att det behövs ett sådant agerande med kraft visar om inte annat det inlägg som hölls här precis före mitt i talarstolen. Nog behöver de som arbetar vid de norrländska tekoföretagen även efter dagens beslut det stöd som de verkligen har gjort rätt för. Det här är ett beslut som om det hade tagits tidigare, vilket också Lilly Hansson har sagt, skulle ha besparat människorna vid de berörda företagen åtskillig oro. Det kunde dessutom ha givit dem möjligheter att använda krafter och resurser till att ännu mer än vad som nu har varit fallet ägna sig åt det arbete som ändå lett fram till så goda resultat. Det har tidigare här i kammaren, inte bara i dag utan också i interpellationsdebatter och liknande, talats mycket om den beundransvärda insats som Algotssömmerskorna gjort då de arbetat fram förslag till nya produkter i samarbete med arbetare i olika näringsgrenar. Och som exempel för andra som ser sina jobb hotade kunde dessa år av aktivitet från Algotssömmerskornas sida verkligen inte betecknas som förlorade år. De har givit ett bidrag till denna debatt som inte kan överskattas. De har verkligen visat vad de lägger för betydelse i ordet arbete och i begreppet rätt till arbete. Deras egen definition av begreppet alternativ produktion tycker jag är så väsentlig och så fint formulerad att den förtjänar att komma med i riksdagens protokoll. Man säger: ”Med alternativ produktion menar vi en produktion som inte exploaterar människan och sliter ut den, utan produktionsvillkor som utgår från 59 människans behov av meningsfulla arbetsuppgifter, omväxling och utveckling i arbetet, möjligheter till arbetsgemenskap och förbättrad självkänsla. Det är en produktion som är ett avståndstagande från kapitalets arbetsuppdelning och urholkning av arbetets innehåll och innebär löpande bandets borttagande. Med alternativ produktion menar vi t.ex. arbetskläder som arbetats fram i samarbete med dem som skall använda dem, så att de klarar av de krav arbetarna ställer på arbetskläder. Ett exempel på det är de landstingskläder som vi arbetat fram i samarbete med patienter och vårdpersonal.

Det är angeläget att det som fortsättningsvis skall ske när det gäller de norrländska tekoföretagen görs på grundval av de anställdas intentioner och i samråd med dem. Den nu förestående perioden måste genomföras på ett sätt som ger de anställdas fackliga organ ett reellt inflytande. Tyvärr har det i pressen de senaste dagarna antytts att man inte tänker sig riktigt den lösning som de anställda begär. Med dessa angelägna påpekanden om vad som bör hända i framtiden vill vi från vpk-gruppen säga att vi stöder näringsutskottets intentioner i detta avseende. Men vi vill också påpeka att det måste göras mer när den här tidsfristen går ut. Statsföretags och koncernledningens agerande hittills ger emellertid anledning till en viktig slutsats, en slutsats som f.ö. också aktualiserats i diskussionen om ASSI under föregående punkt. Den slutsatsen är att målsättningarna för de statliga företagen måste utformas så att det sociala ansvaret och samhällsnyttan kommer i första hand. Handläggningen av frågorna om Algots Nords liksom f. ö. ASSI:s framtid är exempel på att så inte sker nu.